Fru talman! På förekommen anledning vill jag säga att den häftighet med vilken en del talare reagerade på Per Gahrtons tal i dag tyder på att han trampade på många ömma tår. Per Gahrton står varken ensam eller isolerad i partiet eller i riksdagsgruppen, men vi har alla olika sätt att uttrycka oss på när det gäller partiets ståndpunkter. Den individuella olikheten är vi rädda om. Vi i miljöpartiet är alla samma andas barn, och jag delar samtliga Per Gahrtons synpunkter — jag kan bara inte uttrycka mig lika kraftfullt och drastiskt som han. Vi tillhör en världsomspännande rörelse, som arbetar politiskt och tvärpolitiskt för en ny framtid i fred och i balans med naturen, och inte bara med tankar på att ge naturen vad den tål. Jag vill först säga några ord om Sveriges utrikespolitik ur miljöoch solidaritetsaspekter. Det sägs så många vackra ord om solidaritet med de svaga i vårt eget land och i andra länder från talarstolar runt om i Sverige. Det skrivs så många rapporter om jordens framtid, om hur vi skall klara miljön och övervinna miljöförstöringen. Det hålls så många konferenser — internationella och nationella — om havsmiljön, om luftföroreningar, om solenergin, om framtiden och dess matförsörjning. Alla dessa tal, rapporter och konferenser vittnar om stort kunnande och om insikt om de problem som finns och även om en medvetenhet om åtgärder som behövs. Är de värsta hoten för mänskligheten freonutsläppen från plasttillverkning, kylskåp och rengöring av chips och lustgasutsläppen från våra katalytiska avgasrenare, som tillsammans förstör ozonskiktet och så småningom möjligheten för allt liv? Eller är det andra luftföroreningar och växthuseffekten? Eller är det skövlingen av regnskogarna, ökenspridningen, den kemiska förgiftningen, den ökande radioaktiviteten i vår livsmiljö med hotet om kärnvapenkrig och kärnkraftsolyckor? Är det hotet mot vårt dricksvatten? Är det försurningen? Eller är det människors och ledares grymhet och staters övergrepp och den dåliga efterlevnaden av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna? En av miljöpartiets grundteser är att människor och natur inte får exploateras. Miljöpartiets utrikespolitik syftar till att på alla områden arbeta för solidaritet med fattiga människor i u-länder — genom vår handelspolitik, genom vår biståndspolitik, genom internationella överenskommelser, genom att hjälpa med vårt kunnande och genom att ge ekonomiskt bistånd. Jorden håller på att förödas, och vi är delaktiga, du och jag som individer och Sverige som land. Naturen håller på att få vad den tål och mer därtill, och vi är som sagt delaktiga. Människor tvångsförflyttas för olika s.k. utvecklingsprojekt. Sjöar förgiftas, den ökande trafiken föröder naturen och skadar människor, och vi är delaktiga både i vårt eget land och i andra länder och i andra världsdelar. Genom vår handelspolitik, genom vårt bistånd, genom FN, genom Världsbanken, genom vår flyktingpolitik, genom uttalanden och genom att göra världen uppmärksam på olika förhållanden är vi delaktiga. Min avsikt är att peka på positiva progressiva saker som Sverige kan göra och att ge exempel på projekt och aktiviteter som Sverige inte skall delta i. Det gäller den alltid återkommande kärnkraften. IAEA:s chef, Blix, går genom detta internationella atomenergiorgan i spetsen för kärnkraftsetablissemanget för att u-länderna enligt demokratisk ordning också skall ha tillgång till denna kraftkälla, och nu när industrins marknad sakta krymper, bl.a. i USA och i Sverige, söker den sig nya marknader. Genom en folkomröstning, som det ständigt behöver påminnas om, har svenska folket tydligt tagit ställning mot kärnkraften och anser att den skall vara avvecklad senast år 2010. Kärnkraften är en ännu till stora delar otyglad energikälla. Riskerna vid brytningen av uranmalm kvarstår, liksom riskerna vid transporterna, vid anrikningen och vid driften av kärnkraftverken och vid upparbetningen. Vi måste också tänka på den ännu olösta avfallsfrågan. Kärnkraften är oacceptabel. Men gång på gång gör Sverige försök att exportera ABB:s tillverkning. Det senaste tillskottet är Turkiet, som visat intresse för svensk kärnkraft. Sverige skall inte exportera vare sig kunnande, kärnindustriprodukter eller svenskt utbränt kärnbränsle till andra länder och inte heller importera utbränt moxbränsle från Västtyskland. Förutom rena ekologiska miljöfaror är t.ex. uranbrytningen djupt omoralisk och osolidarisk mot urbefolkningen i både Australien och Nordamerika, då denna befolkning tvångsförflyttas från områden rika på uranmalm. Den är osolidarisk mot gruvarbetarna, som enbart erbjuds arbete i urangruvor, där de efter ett eller ett par decennier uppvisar mångdubblad frekvens av cancersjukdomar. Vi vill att Sverige aktivt skall arbeta genom IAEA för att u-länderna inte skall bli en marknad för kärnkraftsindustrin eller en avstjälpningsplats för kärnkraftsavfall. Kärnkraften skapar beroende för lång tid och avfallsproblem för oändlig tid. Export av annat miljöfarligt avfall skall vi självfallet inte heller delta i. Det finns risker för att detta sker — det sade tullare i Göteborg i radio den 12 februari 1989. 300 000 containrar lämnar Skandiahamnen, och endast ca 150 kontrolleras. Då söker man efter vapen och högteknologi, inte efter kemiska produkter. Där finns inga restriktioner. Denna släpphänthet lämnar möjligheter för samvetslösa företag att exportera miljöfarligt avfall. Miljöpartiet anser att vi skall bedriva en solidarisk handel, där vi har både en miljöklausul och en socialklausul med i handelsavtalen. Socialklausulen innebär att Sverige inte handlar med varor och länder där fackföreningar är förbjudna eller där inga sociala förmåner tillkommer arbetarna i jordbruk och fabriker. Under hösten var det en intressant fråga om äpplen och päron uppe till diskussion. Några trodde att det var ett handelshinder att ha samma krav på utländska varor som på svenska. Men det är inget handelshinder så länge vi inte sätter högre krav på de importerade varorna än på våra egna varor. Miljöklausulen skulle bl.a. innefatta att vi inte skall importera varor som tillverkats eller producerats med användning av gifter som inte är tillåtna i Sverige. Var ligger solidariteten och miljöhänsynen här? Jo, dels skall inte arbetare i andra länder behöva handskas med gifter som vi anser vara så skadliga att vi förbjudit dem i vårt eget land, dels skall inte våra arbetare konkurrera på ojämlika villkor, dels skall vi, svenska folket, inte behöva få sämre livsmedel genom importerade varor än vi har beslutat om inom landet. Genom vårt bistånd kan vi också påverka utvecklingen i länder där vi satsar våra biståndspengar. Men på många ställen blir de rika bara rikare och de fattiga fattigare. Storskaliga projekt som Kot Male på Sri Lanka eller Bai Bangi Vietnam är inte den typ av projekt som svenskt bistånd skall gå till. Kot Male är ett stort kraftverksprojekt där stora delar av elkraften går till multinationella företag och där vinsterna går ut ur landet. Företagen enbart utnyttjar arbetskraften, som producerar för låga löner och utan sociala förmåner, och tillåter inte medlemskap i fackföreningar som kan försvara deras rättigheter. Vårt bistånd skall gå till småskaliga projekt som hjälper byar och orter till självförsörjning när det gäller basbehoven och utöver det grödor eller produkter för försäljning. Vårt bistånd skall inte vara bundet till att biståndslandet förpliktar sig att köpa vissa produkter av oss för att erhålla bistånd, utan det skall vara helt obundet och ges dels som katastrofbistånd i akuta situationer genom FN, SIDA eller frivilliga organisationer, dels som långsiktig hjälp genom utbildning och bistånd där människornas egna resurser tas till vara. Om man skall lyckas med utveckling i alla länder, måste man i alla länder ta till vara landets största resurs: människorna. På samma sätt som Kenyas första kvinnliga professor Wangari Maathari gjorde då hon startade Green Belt-rörelsen för återplantering av skog. Debatten om den ekologiska krisen fördes då inom lyckta dörrar och stannade på skrivborden. Hon engagerade kvinnorna och barnen och visade dem att det fanns ett samband mellan undernäring, vattenbrist och erosion. Redan för fyra fem år sedan fanns ca 250 lyckade projekt där man låtit kvinnor och barn sköta plantering och vård av träd som de sedan själva får använda som ved, för fruktodling och som virke för byggnader och staket. Man får betänka att träd växer upp ungefär 10 gånger snabbare i det klimatet än hos oss. Klimatet förbättras också relativt snabbt och kraftigt av detta. Sådana projekt skall Sverige stödja. Nu diskuterar WFP, World Food Program, att bistå Mogambique. Då köper de majs från grannlandet Zimbabwe, som just nu har en överskottsproduktion på 500 000 ton majs. Den hjälpen förstärks genom att Zimbabwe får avsättning för sitt överskott av majs, och Mogambique blir hjälpt med en gröda som man är van att använda — i motsats till det vete Sverige brukar skicka. Transporterna minimeras. Det går snabbt att få fram varorna. Det är ett bistånd som är bra från många synpunkter. Sverige bör arbeta för att få sådana biståndsprojekt att fungera. Solidarisk handelspolitik innebär bl.a. att handelsavtal ingås bilateralt mellan två jämbördiga parter. Miljöklausulen skall påverkas så, att vi inte t.ex. köper ädelträ från de länder där ädelträlövskogarna avverkas i en allt snabbare takt, som på de västindiska öarna, i Nepal och i de sydamerikanska regnskogarna. Solidarisk handel innebär också att inte köpa in kött till hamburgare från biffarmerna i Brasilien och Nicaragua, där regnskogarna skövlas för att ge plats för biffarmer som snart sliter ner det tunna humuslagret, och nästa steg är en steril öken. Solidarisk handelspolitik förekommer i liten skala med Tanzania och Nicaragua, där handeln sker direkt med kooperativen utan mellanhänder. Världsbankens f.d. chef Mc Namara sade efter sin avgång, att u-länderna i längden aldrig kommer att acceptera förhållandet att de lever på en helt annan nivå än vi. För egen självbevarelsedrifts skull måste vi agera för en rättvisare fördelning av jordens resurser. Genom Världsbanken kan vi påverka utvecklingen av dess engagemang i olika utvecklingsprojekt. I Indien planeras utbyggnad med Världsbankens hjälp av Narmadafloden med 3 000 dammar, och färdigutbyggd skulle ca 1 miljon människor tvångsförflyttas och ryckas upp med rötterna och deras sociala nätverk upplösas. Världsbanken är involverad i två av dessa dammbyggen med en 40-procentig ekonomisk insats dels i Savdar Sarovar, dels i Indira Sagar. 450 miljoner amerikanska dollar för dessa projekt har hittills utbetalats, och nu pågår förhandlingar med tre delstater att fortsätta. 90 000 ha skall överdämmas, och 120 000 ha skall bevattnas. Det är alltså en relativt liten vinst för en folkomflyttning på 270 000 mäniskor. 4 90 av området hotas av försumpning. Dammarna slammas fort igen på grund av folksammandragning och intensivt jordbruk. Sjukdomar sprids i de fuktiga områdena. Man har förbundit sig att plantera dubbelt så mycket skog som den som har dränkts, och ny mark behövs för folkomflyttningen. Ekvationen går inte ihop. Sådana extra markresurser finns inte över i Indien. I stället för jord börjar man ge indierna en liten ekonomisk ersättning, för vilken de inte kan köpa sig ny jord. Ett nytt jordbruksproletariat uppstår. Ett liknande, mycket stort vattenprojekt pågår i Turkiet vid Eufrat och Tigris, GAP. En 18 mil lång sjö, fem mil bred. Det tar fyra år för att fylla dammen. Man tar en tredjedel av vattenresurserna för bevattning; vatten som Syrien blir utan. Förhandlingarna med Syrien är inte klara, men bygget pågår för fullt till en kostnad av 1 miljon dollar om dagen. Om dammen spricker — vilket man säger inte är möjligt — dränks Syrien. Förhandlingarna är inte avslutade med Syrien, men man fortsätter att bygga. När det gäller Palestinafrågan har Sverige spelat en aktiv roll, något som miljöpartiet efterlyser att Sverige utrikespolitiskt skall göra även i andra länder där mänskliga rättigheter kränks.

Fru talman! Jag kände mig illa till mods när Per Gahrton tog upp Olof Palme och jämförde hans insatser med den nuvarande politiken. Jag tror att också Olof Palme i sin himmel kände sig konstig till mods. Jag rör mig också litet grand i utrikespolitiska kretsar. Jag tycker att man möter en stor uppskattning av svensk utrikespolitik, inte minst i den fråga jag här tänker beröra något, nämligen Mellanösternfrågan. 1988 bröt freden ut, har det hetat. Det finns många problem som behöver lösas, och det händer mycket positivt. Det är vi glada över, och vi hoppas att det skall kunna bli fred på många håll i världen. Det verkar ändå som om det är svårast i Mellanöstern, när det gäller Palestinafrågan och Israel. Snart är det alltså 22 år som Västbanken och Gaza har varit ockuperade och Golanhöjderna annekterade. I Jerusalem har man särskilda bestämmelser som innebär att i stort sett hela staden har tagits. Vad är det då som är det viktigaste här i dag? Det är, som har sagts här, att komma till tals med Israel, också för Israels egen skull. Vi har alltså, på ett område som inte är mycket större än Småland, två folk som skall dela detta stycke jord. Vi har under åren när vi talat med PLO sagt: Erkänn Israels existens! Godta den tvåstatslösning som FN rekommenderade redan 1947! Fördöm terrorismen och godta resolution 242 från 1967! Nu har PLO gjort detta på högsta nivå. Tendenser i denna riktning har funnits länge, men parlamentet har nu fattat detta beslut. Ändå säger man från Israels sida fortfarande: Vi erkänner icke PLO. Man säger nej till PLO som förhandlingspartner. Det är nödvändigt att Israel erkänner PLO och att Israel och PLO kommer till förhandlingsbordet. Sten Andersson, vår utrikesminister, var med och bröt upp motståndet från USA:s sida till PLO. Man kan tycka att det är konstigt att det skall väcka så stor uppmärksamhet, detta att man skall sätta sig ned och prata med varandra. I 13 år hade man vägrat göra detta. Genom olika insatser blev det nu möjligt för USA att säga: Vi talar med PLO. Det är en viktig milstolpe och en förutsättning för att denna fredsprocess skall kunna gå vidare. Det är inte för mycket sagt att nyckeln till en uppgörelse låg och fortfarande ligger i Washington. Fru talman! Nu gäller det att Israel tar samma steg som USA har tagit. Framför oss ligger en fredskonferens i FN-regi, med de fem permanenta staterna i säkerhetsrådet och de berörda parterna PLO, Israel, Libanon, Jordanien och Syrien, som också måste vara med i en sådan här process. Nu har Sovjet börjat röra på sig. Utrikesminister Sjevardnadze har nu föreslagit att FN:s fem permanenta stater i säkerhetsrådet skall förbereda denna konferens. Han har som målsättning att den skall inledas inom nio månader. Det är en nåd att stilla bedja om, att det verkligen blir så. Jag har här, och i många andra sammanhang, sagt att PLO måste vara med. PLO är palestiniernas företrädare. PLO är palestiniernas organisation. PLO är också den enda organisation som kan garantera en fredsuppgörelse. Det kan aldrig vara den ena partens, Israels, uppgift att utse motpartens representanter. Man kan dra en parallell, även om det är ett avstånd mellan de båda företeelser som det gäller. Hur skulle vi reagera om SAF skulle utse LO:s förhandlingsrepresentanter i en avtalsuppgörelse? En gång trodde man faktiskt att man kunde gå den vägen. Det gick inte, och det kommer aldrig att gå. Det kommer inte heller att gå i detta avseende. PLO måste få vara med. Ingen fredsuppgörelse kan ske över PLO:s huvud. Folkpartiets representant Ingemar Eliasson vädjade till regeringen att hålla kanalerna till Israel öppna. Ja, det behövs. Det socialdemokratiska partiet och regeringen har alltid försökt göra det. Jag har själv flera gånger rest i området och alltid varit noga med att träffa representanter för labourpartiet. Nu är utrikesministern och vice premiärministern bjudna att komma till Sverige. Det går att träffa dem också i andra sammanhang, bl.a. inom Socialistinternationalen. Syftet med kontakterna måste, som jag har sagt, vara att Israel kommer till förhandlingsbordet och att Israel erkänner PLO. Men om man begär av oss att vi skall tiga inför den brutalitet som Israel möter folkresningen, Intifadan, med eller den expansionspolitik Israel bedriver, måste naturligtvis svaret bli nej. Vi måste ha rätt att reagera. Den som vill ta del av vad det är fråga om kan ju läsa State Departments redovisning för hur det förhåller sig med de mänskliga rättigheterna i området. Om man vill studera styrkeförhållandena mellan Israel och palestinierna kan man lyssna på Abba Eban, f.d. utrikesminister i Israel. I dag är det David som slungar sina stenar mot Goliat. Varje dag dödas en palestinier. Det är icke längre fråga om öga mot öga, utan det är 30 ögon mot ett. Under 1988 dödades 11 israeler och 366 palestinier. När Karl-Erik Svartberg och jag nyligen talade med PLO:s ordförande, Yassir Arafat, vädjade denne till Sverige och Norden att fortsätta sitt arbete med Mellanösternfrågan. Han menade att Sverige, som neutral stat, har en särskild uppgift i detta sammanhang. Jag kan, inom parentes, säga att jag undrar hur det hade varit i detta sammanhang om Sverige tillhört EG, om vi hade haft samma möjligheter att agera då. Det tror jag inte. Yassir Arafat vädjade till oss att vi skulle fortsätta arbetet med kontakter i USA och Israel för att få i gång förhandlingarna. Han sade också: Jag är rädd för nya stridshandlingar i södra Libanon. Han menade att PLO:s säkerhetstjänst hade klara indikationer på att nya stridshandlingar skulle ske där. Vi sade att vi aldrig kan tro att man från Israels sida för en så vansinnig politik, men man vet ju aldrig. Jag hoppas i alla fall att det inte kommer att hända. Det är illa nog som det är i södra Libanon. Fru talman! I fråga om detta har vi behov av stöd från alla partier. Vi har behov av stöd från den judiska församlingen, självfallet först och främst den i USA, där den är stor och kraftig, men också den i Sverige. Vi vet ju att det har getts signaler om att det håller på att växa fram en annan inställning. Det har också getts signaler från Israel om att så är fallet. Det halsstarriga nekandet till kontakter med PLO håller faktiskt på att brytas upp. Men det är säkert en bit på vägen kvar. Det är naturligtvis bråttom även om vi ser detta i ett längre perspektiv. Det tog, fru talman, en lång tid för Arafat och hans närmaste medarbetare att foga ihop den palestinska nationalförsamlingen till det beslut som fattades. Man kan utgå från att detta samförstånd har en tidsbegränsning. Palestinierna måste faktiskt få ut någonting av vad de själva har gett och erbjudit. Och ännu så länge, under hela denna långa period av ockupation, har de ju inte fått ut någonting. Situationen har egentligen bara förvärrats. Jag vill, fru talman, understryka det jag har sagt om behovet av kontakter med Israel och av att Israel är berett att erkänna PLO och gå till förhandlingsbordet. Jag vill sluta mitt anförande med att citera en del av vad Karl-Erik Svartberg och jag skrev i en krönika i tidningen Broderskap efter det att vi hade varit i Tunis och mött ordföranden Arafat och hans närmaste medarbetare. ”Hur kan någon tro att Sten Anderssons och vår generation skulle vilja judarna något ont? Vi har upplevt Förintelsen från svensk horisont. Vi känner judarnas lidande under andra Världskriget, vi känner gaskamrarna. Men nu är det palestinierna som lider, nu är det de som måste få ett nationalhem, en fast bostad, ett medborgarskap i det Heliga landet.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna instämmer i det som Evert Svensson sade och tycker att den utrikespolitik som Sverige för när det gäller Palestina är väl värd att fortsätta på samma sätt som hittills. Eftersom man i Sverige har haft dessa åsikter under många år kan man beklaga att vi i Sverige ibland har skickat tillbaka flyktingar, både palestinier och libaneser, till den förföljelse som har rått i vissa länder. Det innebär ett tyst ställningstagande att man låter flyktingar stanna i landet och att man kritiserar den politik som förs. Det är viktigt att man använder det diplomatiska språket där det är berättigat. Det gäller i mycket hög grad palestinierna och människor från det sargade Beirut. Men också i fråga om andra länder borde vi hålla fast vid detta utan att snegla på handelsförbindelserna. Jag kan som exempel på sådana länder nämna Chile, Turkiet, Iran och vissa afrikanska och sydamerikanska länder. Det är viktigt att flyktingarna får en fristad i vårt land. Vi skall föra en generös flyktingpolitik. Låt oss, som sagt, göra det utan att snegla på handelsförbindelserna.

Herr talman! I likhet med flera av talarna i dagens debatt vill jag inledningsvis konstatera att händelseutvecklingen i stort nu innehåller inslag som ger anledning till en viss optimism inför framtiden. Avspänningen mellan stormakterna, ett möjligt slut på flera av de regionala konflikterna och en vilja till samtal och öppenhet kan bana väg för nya konstruktiva lösningar. Det är av vikt att Sverige utnyttjar sitt inflytande för att verka för fortsatt avspänning, fred och återuppbyggande. Jag vill i mitt anförande behandla tre olika problem på den internationella arenan. Det första gäller Afghanistan. Där har nu Sovjetunionen infriat sina löften och dragit tillbaka sina trupper ur landet. Emellertid uppges från Tass att den sovjetiska utrikesministern lovat den Sovjetstödda kommunistiska regimen i Afghanistan under ledning av Najibullah fortsatt stöd av alla slag. Sjevardnadze gjorde detta uttalande under ett möte med Najibullah. Uttalandet kan tolkas så att regimen i Kabul kan lita på fortsatt militärt stöd även efter det att de sovjetiska trupperna har dragit sig tillbaka från landet. Samtal har också förts mellan de afghanska gerillaledarna och en Sovjetdelegation. Även om dessa samtal hittills inte lett till några konkreta resultat eller överenskommelser, kan de ändå vara ytterligare ett steg mot en fredlig lösning. Det är nu viktigt att Sverige i FN och i övriga internationella fora hävdar det afghanska folkets rätt till självbestämmande och uttalar sitt fulla stöd för en demokratisk utveckling i landet utan inblandning av Sovjetunionen. Sverige bör i FN driva frågan om det afghanska folkets rätt att i fria val själv få avgöra sitt eget lands framtid och tillsätta en regering som har befolkningens fulla förtroende och stöd. Situationen för de miljontals flyktingarna är fortfarande oviss. I och med att Afghanistan nu är befriat från Sovjettrupper har en del av de flyktinggrupper inom landet som flytt från landsbygden in till de större städerna börjat återvända till sina hembyar. Detta gäller framför allt i Panjshirdalen. Det är min förhoppning att även de stora flyktinggrupperna i Pakistan och Iran så småningom skall kunna återvända till sitt land och påbörja den mödosamma uppbyggnaden. Sovjet har lämnat efter sig ett sönderslaget och förött land. Hus, byar och städer ligger i ruiner. Jordbruket är till stora delar förstört, träd nedhuggna, boskap dödad, vägar och broar söndertrasade och bevattningskanaler sprängda. Hälsosituationen har försämrats kraftigt, och barnadödligheten är skrämmande hög. Afghanistans jord är dessutom översållad av svårupptäckta minor. Risken finns att människor i decennier kommer att dödas av briserande minor. Dessa utgör nu ett av de största hindren för att flyktingarna skall kunna återvända till sin hembygd. Här bör Sverige fortsätta att genom påtryckningar i FN medverka till att en minröjning snarast kan genomföras så effektivt som möjligt. Det andra problemet gäller situationen för den kurdiska befolkningen. Det kurdiska folkets kamp för frihet och mänskliga rättigheter har pågått i flera hundra år. Kurderna har varit och är än i dag ett jagat folk. Alltsedan första världskrigets slut och det ottomanska imperiets fall har de utsatts för ohyggliga tragedier. Hundratusentals kurder har tvångsförflyttats från sina hem, utsatts för folkmord och massarresteringar. I de bergiga gränstrakterna mellan Turkiet, Iran och Irak, som traditionellt betecknas som Kurdistan, lever i dag mellan 14 och 20 miljoner kurder. Då Turkiet ej erkänner existensen av en kurdisk minoritet utan i stället talar om bergsturkar, är antalet bofasta kurder i detta område svårt att beräkna. Dessutom finns det något hundratusental kurder i det sovjetiska Kaukasien och i nordöstra Syrien. I kriget mellan Iran och Irak utsattes den kurdiska befolkningen för oerhörda lidanden. Iraks giftgasanfall mot en oskyddad civilbefolkning har väckt omvärldens avsky, och vi har alla upprörts av uppgifterna om Iraks fortsatta militäraktioner mot den egna kurdiska befolkningen. Sverige bör i FN verka för att dessa brott mot folkrätten uppmärksammas och fördöms. De omkring 40 000 kurdiska flyktingar som på grund av den irakiska arméns bombningar flytt till Turkiet lever i dag under mycket svåra förhållanden i flyktinglägren. Enligt rapporter från Rädda barnen dör flera barn per dygn på grund av kyla, undernäring och sjukdomar. Sverige bör nu på alla sätt hjälpa till att förbättra situationen för de tiotusentals kurdiska flyktingar som lever i flyktinglägren i Iran och Turkiet. Detta kan ske t.ex. genom att Sverige i FN tar upp de kurdiska flyktingarnas svåra situation. FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna måste gälla även det kurdiska folket. Kurdernas rätt att fritt leva och verka i sina hemländer och i exil måste respekteras. När Sverige nu fr.o.m. januari i år tagit plats i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, är kurdernas situation en av de frågor som Sverige bör driva. Det tredje problemet gäller förhållandena i västra Sahara. Där pågår samtal mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario. Båda parter har nu tydligen insett att konflikten inte kommer att kunna vinnas militärt utan att en lösning måste bygga på en vilja till fred och förståelse från alla parter. De problem som måste lösas är många, men i grunden bygger fredsplanen för västra Sahara på en FN-resolution, som innebär att en folkomröstning skall hållas om den forna kolonins framtid. Sverige bör i internationella fora verka för en lösning av den konflikt som så hårt drabbar befolkningen i västra Sahara.

Herr talman! Av Ragnhild Pohankas inledningsanförande kan man få intrycket att hon menade att den svenska flyktingpolitiken på något sätt bidragit till den globala miljöförstöringen. I hennes senaste inlägg lät det litet annorlunda. Med tanke på att flyktingfrågan tidigare varit kontroversiell inom miljöpartiet hoppas jag att jag kan utgå från att det var en felsägning i det första inlägget. Herr talman! På fredag den 24 februari firas Estlands nationaldag. Det nya i år är att den för första gången sedan kriget kan firas också i Estland. 1980-talets viktigaste förändring i den internationella politiken är inte högervågen kring Reagan och Thatcher utan frigörelsen i Östeuropa, som ger hopp om demokrati och ett liv i mänsklig värdighet åt människor som i decennier har tvingats underordna sig viljan hos en liten politisk minoritet. Här är det inte fråga om vänstervåg eller högervåg, utan om demokrati och mänskliga rättigheter, eller för att uttrycka det som den sovjetiske författaren Vladimir Bukovski när han fick frågan om hans samhällskritik kom från högerläger eller vänsterläger: ”Jag kommer från arbetsläger”. Så var det inte mer med den frågan. Solidaritet i Polen är givetvis en frihetsrörelse, inte bara i facklig bemärkelse. Man kan också säga att den nog är 80-talets viktigaste fredsrörelse, därför att den aktivt bidragit till att steg för steg förändra de politiska villkor som är den yttersta orsaken till det hopplösa läge som hela Europa har befunnit sig i under mer än 40 års tid. Detsamma kan man kanske i framtiden säga om folkfronterna i Estland, Litauen och Lettland. De har genom konstruktivt politiskt arbete visat att det går att förändra en fastlåst politisk situation utan att ta till våld. Det arbetet vore, som så många andra insatser, värt ett fredspris. Verkligheten i dagens Östeuropa är att detta stagnationens och ofrihetens system inte kan bestå. Men den grundläggande värderingen är minst lika viktig. Det system är alltid ovärdigt och omänskligt som hindrar människor från att fritt komma till tals och fritt kunna välja hur de vill leva. Så är det på många andra områden. Verkligheten tränger sig på. Bakom våra ställningstaganden finns också, och måste alltid finnas, en grundläggande värdering. Det låsta läget i Mellersta Östern kan inte bestå. Den grundläggande värderingen är att både Israel och Palestina har rätt till fred och nationell självständighet. Militärregimen i Paraguay kunde inte bestå. Den nya regimen får inte tillåtas bestå om den åsidosätter kraven på rättvisa val. Bakom ligger värderingen att också människor i fattiga länder har rätt till samma krav på rättvisa och personlig frihet som vi själva. Apartheid i Sydafrika kan inte bestå. Verkligheten har dömt ut det systemet för länge sedan. Men den grundläggande värderingen bakom är att det alltid är lika oacceptabelt att skilja på svarta och vita, jude och grek, katolik och protestant, muslim och kristen eller att klistra etiketter på människor med utgångspunkt i deras tro, härkomst, språk eller något annat. Apartheid har få vänner utanför Sydafrika, och Sydafrika ligger långt borta. I flera västeuropeiska och nordiska länder har framgångsrika partier under senare år kunnat uppträda med öppet eller nödtorftigt maskerade rasistiska budskap. Även i Sverige går det som bekant att vinna röster med samma medel. De värderingar som vi talar om i utrikespolitiken har inte trovärdighet om de inte gäller hemma. I Frankrike har attacker riktats mot invandrarna. Det är i och för sig sant, men det är inte hela sanningen. Jean-Marie Le Pens parti har mycket medvetet valt att förena dagens hets mot invandrare med gårdagens hets mot judar. Sambandet här har också insetts av den motståndsrörelse som med slagordet ”Rör inte min kompis” har försökt bekämpa den franska rasismen under 1980-talet. Även i Sverige har denna typ av antisemitisk propaganda börjat förekomma under senare år. Här har det nu blivit nödvändigt att högt och tydligt tala om vad saken gäller. Det mest kända exemplet är närradiostationen Radio Islam i Stockholm, vars verksamhet bidragit till att ge Sverige rykte som något av ett centrum för propagandaverksamhet av detta slag. Denna närradiosändare drog först till sig uppmärksamheten under 1987 och 1988. Under sken av att man ville debattera Mellanösternkonflikten presenterades där en provkarta på praktiskt taget alla inslag i den klassiska antisemitismens arsenal. Judar var, hette det, särskilt våldsbenägna jämfört med andra folk. Den judiska religionen var våldsfixerad och brutal. Det fanns en judisk konspiration som styrde massmedia och politiker i de flesta västländer, inräknat Sverige. Judarna, hette det vidare, låg bakom våldsfilmer, pornografi och allsköns onda anslag för att bryta ned den svenska ungdomen. Man känner igen tongångarna. I programmen framträdde också en del kända svenska opinionsbildare. Några av dem har senare insett karaktären av Radio Islams verksamhet och tagit avstånd. Andra har hittills avstått från att göra det. Ändå fann justitiekanslern så sent som i våras att programmen innebar ett klart exempel på hets mot folkgrupp. Att JK inte väckte åtal berodde enligt hans egen motivering på att programmen till stor del uppehöll sig vid olika utläggningar kring judisk religion, som inte var möjliga att på ett meningsfullt sätt påtala inför rätta. Om detta blir sista ordet från JK återstår att se. Men de personer som står bakom Radio Islam har uppenbarligen uppfattat JK:s beslut som ett frikännande och som en klarsignal för en ännu mer uppseendeväckande hetspropaganda. Under hösten och vintern har programmen påtagligt ändrat karaktär. Allt mindre, om ens något, sägs om konflikten i Mellanöstern. Det etablerade debattknepet, att påstå att man bara angriper sionismen och inte judarna som sådana, har praktiskt taget övergivits. Till de tidigare inslagen i sändningarna har nu ett antal nya kommit. Sedan någon tid tillbaka ägnar man sig åt att citera ur Sions vises protokoll, den ökända förfalskning som vid seklets början fabricerades av ryske tsarens hemliga polis som om den vore ett autentiskt dokument och ett handlingsprogram — just det ordet användes av Radio Islam — för världens judar. Förintelsen av 6 miljoner judar under andra världskriget förnekas nu uttryckligen i dessa sändningar, efter mönster från t.ex. samtida fransk antisemitisk propaganda av det slag som också Le Pen ägnar sig åt. Radio Islam talar upprepade gånger om Holocaustmyten — så lyder termen, myten om förintelsen — om en gigantisk sionistisk eller judisk, termerna växlar, propagandabluff. Under de senaste månaderna har man dessutom hävdat att judarna bar ansvaret för andra världskriget och att tyskarna, enligt Radio Islam, i likhet med boerna i Sydafrika var tvungna att försvara sig mot Storbritannien och andra judiskt kontrollerade makter. Det omdömet verkar man utsträcka till att gälla också Sverige. Statsrådet Anita Gradin har i Radio Islam kallats för en sionistisk agent i den svenska regeringen, och man har brukat andra tillmälen i samma stil. Det bär emot att ta kammarens tid i anspråk med den erbarmliga smörja som denna radiosändare presterar. Men det är alltid viktigt att redovisa källor. Lyssnade man på Radio Islam t.ex. den 14 jauari mellan kl. 6 och 7 på kvällen kunde man höra bl.a. detta: ”Radio Islam har tidigare visat att Holocaustmyten inte är någon isolerad företeelse utan snarare ett utslag av judisk ritual med djup förankring i Tora och Talmud. Till ritualen” - märk uttrycket -”hör att vända upp och ned på verkligheten och göra förövaren till offer och offret till förbrytare.” Detta säger alltså Radio Islams programläsare. Så går han vidare till vad han kallar ”sionisternas skäl att lansera den gigantiska lögnen om sex miljoner ihjälgasade judar. Skälen redovisas här i punkter. För det första ville sionisterna krossa sin fiende, dvs. det tyska folket, inte bara fysiskt utan också andligt och moraliskt. För det andra såg sionisterna en möjlighet att genom moralisk utpressning tillskansa sig ekonomiska resurser över västvärldens folk. För det tredje var Holocaustmyten en förutsättning för bildandet av staten Israel. Och slutligen, för det fjärde, hade sionisterna behov av att skyla över dom fasansfulla illdåden mot den tyska och även japanska civilbefolkningen under kriget.” Programmet i övrigt just denna afton bestod av påståenden om att judiska kapitalister förorsakat 30-talets internationella depression och av utförliga försök att förneka att det skulle vara möjligt att mörda människor i gaskammare. Programmet den 7 januari ägnades åt Sions vices protokoll, som enligt Radio Islam bygger på tidigare judiska källor som Talmud och Tora — alltså judendomens religiösa skrifter — och ständigt revideras. Och här återkommer termer som ”program för det judiska världsherraväldet” och liknande. Likadant är det vid varje sändningstillfälle. Det avsnitt som jag har citerat är varken värst eller mest utförligt. Däremot sammanfattar det ganska väl olika inslag i den propaganda som Radio Islam ägnar sig åt. Det belyser den världsbild som där sprids dag efter dag. Det kan tyckas ovanligt att ägna en så stor del av ett riksdagsanförande åt denna fråga. Men det verkligt märkliga är att så få hittills tycks ha reagerat. En bok av Radio Islams ansvarige programutgivare sprids sedan i somras i bokhandeln som om den hade varit ett inlägg i Mellanösterndebatten, vilket som helst i stort sett och likvärdigt med många andra. Samme person fick häromdagen uttala sig i en stor morgontidning som om han vore representativ för muslimerna i Sverige, vilket naturligtvis är fullständigt orimligt. Det är ungefär jämförbart med att betrakta nynazister av olika slag i Sverige eller andra länder som representativa för kristna i största allmänhet. De rättsliga aspekterna på Radio Islams verksamhet får andra bedöma. Här räcker det att konstatera att Radio Islams sändningar innebär hets mot judar av ett slag och i en omfattning som tidigare knappast har förekommit i Sverige och att detta innebär risk för en urholkning av värderingar som de flesta av oss ändå har tagit för självklara under efterkrigstiden. Många, judar lika väl som icke judar, känner sig djupt kränkta och i förlängningen hotade av den propaganda som här bedrivs helt öppet. Som förtroendevalda representanter för svenska folket har, menar jag, vi i riksdagen en skyldighet att ge klara besked om vår inställning till rasistisk propaganda. För folkpartiets del kan inget tvivel råda om vår inställning. Jag utgår från att det är en inställning som har en bred förankring i riksdagen.

Herr talman! Jag skall be att få återkomma till det som någon tidigare i debatten sade var det mest positiva som hade inträffat under senare tid, nämligen fred och nedrustning. År 1988 har betecknats som en vändpunkt i efterkrigshistorien. 1988 har fått heta fredsutbrottets år, och 1988 har kallats hoppets år. Vi skall minnas 1988 som det år då kärnvapen började att skrotas, då ett tålmodigt medlingsarbete i flera väpnade konflikter bar frukt, och då FN:s auktoritet återupprättades. Förbättringen i det internationella klimatet är mycket påtaglig, och den har kommit snabbt. Det är bara litet mer än ett år sedan Sovjetunionen och USA kom överens om att avskaffa alla landbaserade medeldistanskärnvapen, det s.k. INF avtalet. En hel kategori fullt funktionsdugliga kärnvapen skulle kasseras. Redan i somras påbörjades den historiska skrotningen. Vi minns den från tidningar och TV, och vi minns uppgifterna att hundratusentals kylskåp och barnvagnar nu skulle tillverkas i stället för kärnvapenrobotar. Jag tror inte att vi skall överdriva de rent militära konsekvenserna av överenskommelsen, eftersom den bara rör några få procent av supermakternas tiotusentals kärnvapen, men det råder inget tvivel om att den har fått avgörande politisk betydelse. Vi skall å andra sidan inte glömma att supermakterna i princip också kommit överens om att halvera antalet strategiska kärnvapen, en avsevärt mycket större nedskärning, och förhandlar vidare om ett sådant nedrustningsavtal. Om bara ett par veckor börjar förhandlingar mellan öst och väst om konventionella vapen i Europa parallellt med att samtliga ESK-stater tar itu med att vidareutveckla Stockholmsdokumentets förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärdspaket. På kort tid har den världspolitiska konfliktkartan helt förvandlats. Flera utdragna regionala konflikter håller på att lösas. Till stor del är detta ett resultat av FN:s medlingsinsatser. Sovjet har marscherat ut ur Afghanistan. Eldupphör råder i det blodiga och långvariga kriget mellan Iran och Irak, och den sydafrikanska ockupationen av Namibia närmar sig sitt slut. I Kampuchea skymtar en fredlig lösning på konflikten och ett tillbakadragande av Vietnams trupper. Det finns hopp om en förhandlingslösning av konflikten i Västsahara. Till och med i den arabisk-israeliska konflikten kan vi skönja vissa framsteg. PLO:s erkännande av Israels rätt till fred och säkerhet öppnar nya möjligheter. USA har tagit det historiska steget att inleda en direkt dialog med PLO. Vi kan äntligen ana möjligheten av att de israeliska och palestinska folken får leva i fred sida vid sida. Symboliskt beseglades FN:s återvunna handlingskraft när organisationens fredsbevarande styrkor alldeles välförtjänt fick Nobels fredspris 1988. Detta blev samtidigt en välkommen påminnelse om FN:s stadgeenliga huvudroll för internationell fred och säkerhet. Herr talman! Den 7 december höll Sovjetunionens ledare Gorbatjov ett med spänning emotsett och mycket uppmärksammat tal i Förenta nationerna. Talet spände över praktiskt taget hela det världspolitiska panoramat, men det som rönt den största uppmärksamheten är nedrustningsavsnittet, och det med all rätt. Gorbatjov förklarade att Sovjetunionen ensidigt beslutat skära ned sin krigsmakt med en halv miljon man under de närmaste två åren. Före 1991, lovade Gorbatjov, skulle Sovjet dra bort och upplösa sex pansardivisioner från Östtyskland, Tjeckoslovakien och Ungern. Landstigningsenheter och andra förband skulle också dras bort. De sovjetiska styrkorna i dessa länder skulle minskas med 50 000 man och 5 000 stridsvagnar. Alla kvarvarande sovjetiska styrkor skulle omorganiseras till klart defensiva enheter. Senare har Östeuropas stater också tillkännagivit ensidiga nedskärningar, och Sovjetunionen har klargjort att dess tillbakadragande skulle inbegripa förbandens taktiska kärnvapen. Detta initiativ är historiskt och borde bana väg inte bara för konventionell nedrustning i Europa, utan också för fortsatt kärnvapennedrustning. Det visar framför allt en sak: att det finns ett stort utrymme för ensidiga nedrustningsåtgärder. Mindre uppmärksammat är att Gorbatjov i sitt FN-tal också förklarade att Sovjet som ett led i övergången från en rustningsekonomi till en nedrustningsekonomi är redo att dra upp och offentliggöra en omställningsplan. Intressant nog skulle Sovjet under 1989 på försök göra upp omställningsplaner för två eller tre försvarsindustrier. Gorbatjov förklarade sig villig att redovisa sovjetiska erfarenheter av civil sysselsättning för specialister från försvarsindustrin och hur dess utrustning och byggnader används för civil tillverkning. Jag tycker att det initiativet är välkommet. Jag vill i det här sammanhanget påminna om att jag i fjolårets utrikespolitiska debatt redovisade de förslag till åtgärder för att stimulera civil produktion på orter med militär tillverkning som en arbetsgrupp för nedrustning och utveckling inom regeringskansliet under min ledning just då hade överlämnat till utrikesministern. Bl.a. föreslog vi att en kunskapsbank för omställningsfrågor skulle inrättas och att minst 2 20 av värdet av vapenexporten skulle satsas på omställning lokalt. Det finns, som utrikesministern också framhåller i årets budgetproposition, goda skäl för att skapa ytterligare incitament för satsningar på civil produktion vid arbetsplatser som är starkt försvarsberoende, framför allt vid de arbetsplatser som är mest beroende av export av krigsmateriel. Det ligger i hela samhällets intresse att arbetsplatserna inom försvarsindustrin är så diversifierade att sysselsättningen inte ensidigt är beroende av militära beställningar. Omställning från militär till civil produktion skulle underlättas genom ökade kunskaper om de problem och de möjligheter som en sådan övergång innebär. Årets riksdagsmotioner visar att tankegångarna bakom förslaget att inrätta en kunskapsbank för omställningsfrågor glädjande nog har ett brett stöd i riksdagen. Herr talman! Det finns, som sagt, gott om utrymme för ensidiga nedrustningsinitiativ. Men det finns också en nisch för bilaterala förhandlingar. Det multilaterala nedrustningsarbetet är dock helt oumbärligt för 1990-talets ödesfrågor. Flertalet nedrustningsfrågor kan bara lösas multilateralt. Hur skulle supermakterna ensamma kunna trygga allas säkerhet till havs? Hur skulle två stater — oavsett hur mäktiga de är — kunna befria världen från kemiska vapen när i princip alla länder med modern kemisk industri skulle kunna tillverka sådana vapen? Hur skulle två supermakter kunna åstadkomma ett totalt kärnvapenprovstopp när sex länder redan har sprängt kärnladdningar och ytterligare några har tekniska förutsättningar att göra det? Sverige har länge påtalat att kapprustningen till havs förbisetts i nedrustningsförhandlingarna, och i FN har vi ställt en serie krav, som jag i tidigare debatter har redogjort för. De framsteg som nyligen har gjorts inom nedrustningsområdet har heller inte påverkat örlogsstyrkorna. Strävan att skära ned militära styrkor till lands borde åtföljas av parallella ansträngningar att stoppa kapprustningen till havs. Det finns annars en risk för kompensationsåtgärder, så att ett bortförhandlat vapensystem ersätts med andra utplacerade i ett annat sammanhang, och därmed är syftet helt förfelat. Det dryga arbetet med att åstadkomma ett totalförbud mot kemiska stridsmedel fick en ny impuls förra månaden genom den särskilda konferensen i Paris. Konferensen tog kraftfullt avstånd från kemiska vapen. Inte mindre än 149 stater deltog, hälften av dessa på utrikesministernivå. Konferensen sammankallades på förslag av president Reagan i FN:s generalförsamling i september. President Mitterrand inbjöd därefter konferensen till Paris. Konferensen hade två huvudsyften. Det ena var att förstärka 1925 års Genéveprotokoll och det andra var att påskynda förhandlingen i nedrustningskonferensen i Gendve om ett heltäckande förbud mot och förstöring av alla kemiska vapen. Gen&veprotokollet från 1925 — som Frankrike är depositarie för — förbjuder egentligen bara användningen av kemiska vapen, och här försvagas det hela allvarligt av att vissa länder som anslutit sig har gjort förbehåll för rätten att använda kemiska vapen som vedergällning. Den enhälliga slutdeklarationen från Paris fördömer reservationslöst användning av kemiska vapen och uppmanar nedrustningskonferensen i Genéve att snarast slutföra förhandlingen om ett heltäckande förbud mot och förstöring av dessa vapen. Det tålmodiga arbetet där tar nu åter vid. Och nu borde det finnas bättre utsikter än på länge att inom överskådlig tid få till stånd en fullständig konvention om totalförbud mot kemiska vapen och förstörelse av såväl de kemiska vapnen som produktionsanläggningarna. Den svenska regeringen hälsar med tillfredsställelse att president Bush har angett ett totalförbud mot kemiska vapen som ett av sina högst prioriterade mål. Herr talman! I centrum för det multilaterala nedrustningsarbetet står alltjämt kärnvapnen. I FN:s generalförsamling i höstas föreslog Sverige att Förenta nationerna skulle genomföra en ny expertstudie om kärnvapen. Den skall bl.a. granska de medicinska och miljömässiga effekterna av kärnvapenproven. Studien inleds om knappt ett par veckor och skall vara färdig i tid till granskningskonferensen för icke-spridningsavtalet nästa år. För Sverige är sedan lång tid ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov en kardinalfråga. Det är nu mer än ett kvartssekel sedan supermakterna i det partiella provstoppsavtalet lovade att arbeta för ett slut på alla kärnvapenprov. Men fortfarande har inga förhandlingar om ett fullständigt kärnvapenprovstopp påbörjats. I stället provspränger supermakterna gemensamt för att experimentera med övervakning av kärnvapenprov. Men målet är faktiskt inte att kärnvapenmakterna skall kunna övervaka varandras kärnvapenprov. Målet är att det internationella samfundet skall kunna övervaka att inga kärnvapenprov genomförs. I sitt tal i Wien för en månad sedan förklarade Sovjets utrikesminister Sjevardnadze att modernisering av kärnvapenrobotar inte utgör något framsteg utan ett steg tillbaka och poängterade att Sovjetunionen inte bedrev sådan modernisering. Det skall vi verkligen ta fasta på. I årtionden har den svenska regeringen hävdat att modernisering av kärnvapen är politisk kräftgång. Men kärnvapenproven genomförs ju just därför att man vill modernisera och effektivisera kärnvapnen. Kärnvapen skall inte moderniseras. De skall avskaffas — för alltid. Därför är det oacceptabelt att supermakterna fortsätter med sina kärnvapenprov just för att modernisera och utveckla effektivare kärnvapen. Det är faktiskt hög tid att de uppfyller sitt 25 år gamla löfte. Det är dags för dem att precisera tidpunkten för ett definitivt slut på alla kärnvapenprov.

Herr talman! Knappt en vecka har gått sedan ryssarna efter mer än nio års meningslös terror och förstörelse tvingades lämna Afghanistan. Motståndsrörelsen har kämpat för nationellt oberoende och för frihet år efter år. De flesta — ja, kanske alla — har mist en eller flera nära och kära. Man kan tala om att ryssarna har utsatt afghanerna för ett folkmord — och ett mycket grymt sådant. Detta har lett till att ca 1,3 miljoner människor dödats på grund av kriget. Det är 9 926 av den ursprungliga befolkningen — alltså mer än vad Sovjetunionen förlorade under andra världskriget. Det innebär att var femte man i mogen ålder har dött i kriget i Afghanistan. Hur många som skadats vet vi inte helt klart ännu, men det är hundratusentals. Däremot vet vi med säkerhet att mängder av vuxna och barn utsatts för ett enormt lidande och kommer att fortsätta att drabbas av stor nöd och lidande. Bl.a. fortsätter lidandet med alla som lemlästats svårt i kriget. Ryssarna har under alla åren bombat sönder och samman by efter by. Härigenom har inte bara hus, vattensystem och åkrar förstörts. Djur har skadats, och människor har lemlästats illa. Mina starkaste minnen har jag från besök i afghanska flyktingläger i Pakistan, där det ena barnet efter det andra stapplade och hoppade fram på protesförsedda ben och fötter. Och åtskilliga var flyktingarna med bortsprängda armar och händer, de blinda och synskadade av splitter från de ryska bombplanen. Trots allt detta elände och lidande firar nu det afghanska folket ryssarnas uttåg. Det är inte så att återvandringen tillbaka till Afghanistan är möjlig för så många. Först måste de hatade quislingarna bort, säger gerillan, och menar därmed Najibullah och hans armé. Det är ovisst hur lång tid detta kommer att ta, men det rör sig säkert om månader. Sedan måste landet få en ledning utan inre splittring, och här återstår mycket arbete och förhandlingar mellan olika intressegrupper. Det är klart att vi från Sverige med stort intresse följer hur detta arbete framskrider. Det är stora mängder flyktingar som väntar på att kunna återvända. Mer än halva befolkningen har drivits på flykt genom kriget — mer än fem miljoner utanför landets gränser och ett par miljoner innanför landets gränser. 15 96 av den afghanska flyktingbefolkningen har aldrig sett sitt hemland — de har ju fötts i flyktingläger. Vad har de då att komma tillbaka till? Eftersom 80-90 96 av befolkningen livnärde sig på jordbruk och boskapsskötsel före kriget och skall försöka fortsätta att livnära sig på detta, kommer de att få enorma svårigheter. I dag finns bara 23 2 av befolkningen kvar på landsbygden. Dessutom har jordbruksproduktionen gått ner med mer än hälften under kriget. Bl.a. har djur dödats, som åsnor, kor och getter. Till detta kommer förstörda åkrar och fält som minerats av ryssarna. Man befarar att minorna, som uppskattas till miljontals, kan komma att skörda lika många liv efter ryssarnas uttåg som själva kriget har gjort. Därför måste Sverige driva kravet att Sovjet måste avtvingas minkartor för att underlätta minröjandet. Därför måste Sverige driva kravet att Sovjet skall betala ett krigsskadestånd och hållas ansvarigt för all förstörelse. Jag är mycket förvånad över att vi i centern hitintills är det enda parti som kräver krigsskadestånd. Det borde vara en självklarhet att den som har ställt till det så här för ett land har huvudansvaret för att det rättas till. Men hela världen måste visa solidaritet med det afghanska folket och hjälpa till med den nödvändiga återuppbyggnaden av landet. Det är också viktigt att det sker på det afghanska folkets villkor och under dess ledning. Det kommer att behövas mängder av utbildat folk på alla nivåer för att bygga upp landet, bl.a. läkare och lärare. Ett särskilt problem i sammanhanget är alla de barn som nu lever i landsflykt. De har gått miste om utbildning i grundläggande kunskaper och om den praktiska utbildningen och skolningen i jordbrukets och boskapsskötselns sysslor, som är så nödvändiga för deras sätt att livnära sig i framtiden. Här fordras ett enormt stöd i utbildningsinsatser på dessa områden för att de över huvud taget skall ha en chans att klara sig. Befrielsen i Afghanistan är ändå en förebild för folk i hela världen. En militär supermakt har ingen rätt att underkuva andra länder och får aldrig tillåtas göra det. Det afghanska folket har visat att det lönar sig att försvara sitt nationella oberoende. Folkrätten är en betydelsefull sida av de mänskliga frioch rättigheterna. Sverige måste konsekvent hävda folkrättens stadganden vad gäller rätten till nationellt självbestämmande. På denna rättsprincip bygger också vårt eget lands oberoende, och därför måste vi, liksom andra länder som är i en liknande situation som vi, känna ett särskilt ansvar för att hävda folkens rätt att själva bestämma över sitt land. Folkrättsarbetet bör stärkas inom utrikesdepartementet och tillföras ökade resurser. Vi har därför i en centermotion till årets riksdag begärt omprioriteringar inom anslaget för utrikesförvaltningen just för detta ändamål. När Sverige under detta år blir medlem av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna är folkrätten ett av de områden som vi särskilt bör betona. Centerpartiet anser att palestinierna, eritreanerna och människorna i Väst-Sahara måste ges rätt till självbestämmande, om de så önskar. Kurderna måste garanteras självbestämmande över sina kulturella, sociala och politiska frågor. Andra frågor som vi bör driva i denna kommission är arbetet för dödsstraffets avskaffande och förhindrande av tortyr. Frågorna om dödsstraffets avskaffande, förhindrande av tortyr och frågan om kurdernas framtid leder mina tankar in på situationen i Turkiet, där jag var för någon vecka sedan tillsammans med andra riksdagsledamöter för att dels studera situationen för de tusentals irakier som tvingats fly från bl.a. gasanfall i sitt hemland. Nu är de placerade bakom taggtrådsstängsel i tre flyktingläger i Turkiet, väl bevakade av kulspruteförsedda säkerhetspoliser och militär. Dels fick vi också information från olika organisationer för mänskliga rättigheter om hur situationen i landet var på detta område. Vi informerades om att tortyr fortfarande används så gott som systematiskt när det gäller anhållna som är placerade i häkte. Då sker en grym tortyr av framför allt politiska fångar. Trots att Turkiet har undertecknat dels FN:s konvention mot tortyr, dels den europeiska konventionen under 1988 och dessutom har ratificerat dessa, redogjordes för hur tortyr med elektriska chocker, falaka, upphängningar och behandlingar med iskalla duschar fortfarande pågår, dvs. avancerad tortyr. Från myndighetshåll medgav man att det fanns vissa problem med detta men att frågan om tortyr var en fråga som gällde brist på upplysning och brist på utbildning. Detta hade man nu tagit itu med, sades det. Det som nu är viktigt är att Turkiet visar att man menar allvar med undertecknandet av tortyrkonventioner. Då måste Turkiet också straffa dem som har torterat. Här saknas åtgärder från Turkiets sida. Det tillhör undantagen om någon fälls för detta brott, och det fåtal vi hörde talas om hade t.o.m. befordrats efter fullgjort fängelsestraff. Så skapas inte tilltro till Turkiets undertecknande av konventioner. För att Turkiet skall vinna respekt för att man menar allvar med demokratiseringsprocessen fordras också andra åtgärder, t.ex. att den häktade har rätt till advokat under häktningstiden och får tillgång till läkare. Dessa frågor måste kraftfullt fortsätta att påtalas från svensk sida gentemot Turkiet. Vi måste också driva frågan om dödsstraffets avskaffande. I Turkiet sitter i dag över 230 personer i dödscell i väntan på besked om avrättning. Varför just agera så hårt för ett förändrat ställningstagande i Turkiet? kan man fråga. Under förra året avrättades ju enligt Amnesty International 769 fångar i 39 länder och dömdes 185 till döden i 62 länder. Det verkliga antalet avrättade och dödsdömda är antagligen många gånger större. Vid utgången av 1986 hade 32 stater helt avskaffat dödsstraffet. 18 stater hade det kvar enbart för särskilda brott, såsom krigsförbrytelser. Sverige måste aktivt driva kravet på dödsstraffets avskaffande i alla länder och ta initiativ för detta i FN. Men mot bakgrund av att Turkiet självt betraktar sig som ett demokratiserat land, och vill bli betraktat som ett sådant, känns det extra viktigt att ställa dessa höga — naturliga — krav på detta land. Här finns chans att nå resultat — betydligt större chans till en förändrad inställning till dödsstraffet än vad vi i dag tror vara möjligt att uppnå när det gäller länder som Iran och Irak, där det i dag sker avrättningar på löpande band av politiska fångar. Det har talats om att uppemot 20 000 personer avrättats i Iran det senaste halvåret. I Irak har den politiska ledningen använt tiden efter vapenstilleståndet med Iran till att mörda kurderna i norra Irak. Man nöjde sig inte denna gång enbart med att beskjuta dem med sedvanliga vapen, artilleri och flygbombningar. Vi har hört talas om detta tidigare i dag. Nej, Irak använde sig av gas i bombningarna mot sitt eget folk i de norra delarna, mot denna kurdiska minoritet. Man kan verkligen tala om förföljelse av den kurdiska folkgruppen. Vi i centern anser att Sverige i FN bör ta upp frågan om kurdernas framtid i sin helhet. De allra viktigaste frågorna för flyktingarna i lägren var: Vilken framtid väntar oss? Har vi någon framtid att hoppas på? Här måste Sverige vara påtryckande och agera så långt vi kan för att FN:s flyktingkommissariat skall få vara kanal för internationellt hjälparbete. Det är nödvändigt för att donatorer skall ställa upp och hjälpa Turkiet. Det är nödvändigt att donationerna kommer till stånd, eftersom den humanitära hjälpen behövs. Tidigare i debatten har det också påtalats hur besvärliga förhållandena var i de olika lägren, särskilt i MUS-lägret längst upp i nordöstra Turkiet. Det var verkligen befogat att ställa krav på att detta läger stängdes. Vi måste naturligtvis också vara beredda att ta emot kvotflyktingar. En beredskap för detta måste ordnas i vårt land. I dessa flyktingläger liksom i andra flyktingläger, i oroshärdar, krig och konfliktsituationer är det barnen som lider mest. Olof Johansson har tidigare i dag anfört att hälften av jordens befolkning är barn under 15 år. Runt åttiotusen barn i u-länderna dör varje dag på grund av brist på mat, värme, kläder, tak över huvudet, sjukvård och utbildning. Sverige måste driva på för att göra konventionen om barns rättigheter till ett kraftfullt stöd för barnen. Dessutom kommer det att behövas resurser för att följa upp och bevaka att de länder som undertecknat barnkonventionen också följer denna. Barn måste ha rätt till juridisk, social, ekonomisk och kulturell trygghet, rätt till undervisning och rekreation. Vid besöket i Turkiet kunde vi konstatera att inga av de ca 20 000 flyktingbarnen fick någon undervisning, och de hade inte fått det under de mer än fem månader som de hållits instängda i lägren. Inga tidskrifter eller böcker fanns att läsa ur. Vi måste också uppmärksamma alla de barnarbetare som finns i världen. Enligt ILO finns det ca 52 miljoner barnarbetare i världen. Samtidigt medger man att det är en mycket försiktig uppskattning. Andra bedömare påstår att det finns uppemot 200 miljoner hårt exploaterade barnarbetare. Barnarbetare blir skadade för livet, inte bara socialt, utan också fysiskt och psykiskt. Barn exponeras för lösningsmedel och gifter, får lättare cancer och hjärnskador än vuxna människor. Ensidiga rörelser sliter fortare ut en barnkropp. Barn som arbetar i dålig belysning blir fortare synskadade än vuxna. Barns öron är känsligare för buller än vuxnas. Barn vet inte att deras arbete på lång sikt utgör ett allvarligt hot mot deras framtid. Vi har från centerns sida föreslagit att ett nordiskt institut skall inrättas för barns rättigheter, utveckling och miljö. Jag upprepar det kravet här. Tidigare i denna debatt har brott mot mänskliga rättigheter påtalats liksom att yttrandrefriheten förtrycks. Jag kan bara instämma i den kritik som riktas mot Iran för det uttalade dödshotet mot Rushdie, i kritiken mot Tjeckoslovakien för Havels fängelsestraff och i kritiken mot Peru för behandlingen av Hugo Blanco.

Herr talman! I likhet med Per Gahrton och Ragnhild Pohanka skall jag tala om att miljöpartiet de gröna vill att Sverige skall föra en mer solidarisk utrikespolitik. Detta är också mitt första anförande i denna kammare. Vi skall föra denna solidariska utrikespolitik inom ramarna för vad människor och natur klarar. Vi skall göra det i solidaritet med kommande generationer, med hungrande, sjuka, fattiga, förtryckta och miljöskadade grupper i andra länder samt med missgynnade grupper i vårt land. Vi vill att Sverige skall medverka till att trygga förutsättningarna för allt liv nu och i all framtid. Det innebär att Sverige skall hushålla med sina egna naturresurser. Vi skall leva på naturens tillväxt, på räntan av jordkapitalet. Vi skall fördela jordens resurser rättvist inom Sverige och medverka till en rättvis fördelning över hela världen. Vi skall stoppa förgiftningen av jord, luft och vatten i vårt land och medverka till att göra det i andra länder. Vi skall avveckla kärnkraften i Sverige och medverka till att så görs också i andra länder. Vi skall göra vad vi kan här i Sverige för att motverka växthuseffekten. Vi vill också att Sverige skall medverka till fred, ömsesidigt förtroende och avspänning. Det innebär naturligtvis att Sverige skall bevara sin alliansfrihet i fred och försöka bevara sin neutralitet i krig. Det utesluter, som vi ser det helt medlemskap i den västeuropeiska gemenskapen och sådan ekonomisk integrering med den västeuropeiska gemenskapens länder som minskar alliansfrihetens trovärdighet. Vi måste medverka till ett förtroendefullt samarbete och till nedrustning. Sverige kan öka förtroendet för sin alliansfria politik genom att öka självtilliten och minska sårbarheten, genom att stärka det civila försvaret och minska det militära försvaret samt genom att stoppa export och import av vapen. Utrikesministern talade här i kammaren om att det med restriktioner går att exportera vapen utan att hota fred och säkerhet. Vi har inte sett så tydliga tecken på det på senare år, och vi tror inte längre att det är möjligt. Vi tror att det enda radikala är att stoppa export och import av vapen. Det är viktigt att Sverige kräver förbud inte bara mot kemiska stridsmedel, vilket vi tillsammans med andra har lyckats med, utan också mot utveckling, tillverkning och användning av kärnvapen, biologiska vapen och genetiska vapen, som nu är möjliga. Miljöpartiet de gröna vill att Sverige skall föra en solidarisk handelsoch biståndspolitik. Det betyder för Sveriges del, herr talman, att stat, landsting och kommuner bör föra en näringspolitik med inriktning på att vi i första hand skall använda landets egna råvaror, som skapas genom naturlig tillväxt eller genom återvinning, och hushålla med dem. Det innebär att vi stegvis skall öka den svenska självförsörjningen och självtilliten, främst inom jordoch trädgårdsbruket men också vad gäller energiförsörjningen. Vi skall exportera det vi kan avstå ifrån och det andra länder behöver. Det kan vara malm, järn, stål, trä som råvaror, halvfabrikat eller produkter. Men det kan och bör också vara kunnande, metoder, teknik och produkter för miljövänlig och resurseffektiv tillverkning, för energigenerering, för boende och för transporter. Det innebär också att vi solidariskt skall förbjuda export av ämnen och varor som inte får säljas eller användas i Sverige av miljöeller hälsoskäl och export av kärnkraftsteknik och vapen. Denna inriktning betyder också att vi skall importera det vi i Sverige behöver från länder där det inte råder brist på de varor vi vill köpa. Detta, anser miljöpartiet, innebär att vi måste införa en socialklausul för att motverka omänskliga arbetsförhållanden, en socialklausul som gör det lättare för riksdagen att införa inköpsförbud för produkter och tjänster från företag där det kan visas att arbetsförhållandena är omänskliga. Det bör vara en socialklausul som också ger stat, landsting och kommuner rätt att bojkotta sådana produkter och sådana företag. En sådan inriktning innebär till slut att vi skall införa miljöavgifter på varor som är tillverkade med metoder eller av råvaror som inte får användas i Sverige. En solidarisk svensk biståndspolitik betyder att Sverige bör satsa på bistånd, som är hjälp till självhjälp och till uthållig, miljövänlig och resurseffektiv verksamhet och som ökar självförsörjningsförmågan och självtilliten i landet. Miljöpartiet föreslår självtillit som ett sjätte biståndsmål i den svenska biståndspolitiken. Det är ett gemensamt mänskligt intresse att de ännu inte industrialiserade länderna i sin utveckling undviker att förstöra sin miljö och förslösa sina naturresurser på samma eller liknande sätt som industriländerna har gjort i sin utveckling. Det behövs särskilda resruser för att förverkliga det femte biståndsmålet, det senaste som handlar om miljön. Miljöpartiet har därför föreslagit att Sverige satsar ytterligare 1 26 av bruttonationalinkomsten på miljöoch markvård inom en femårsperiod. Det är inte bara u-länderna, herr talman, som behöver hjälp för att förebygga eller lösa miljöproblem och resursslöseri. I Polen t.ex. har man mycket stora svårigheter att själv lösa sina allvarliga och växande miljöproblem, som dessutom påverkar både vattnet i Östersjön och luften i grannländerna, bl.a. i Sverige. Miljöpartiet vill därför att Sverige medverkar till att bygga upp en stor internationell miljöfond med uppgift att lämna tekniskt och ekonomiskt bistånd till länder som inte enbart med egen kraft kan lösa sina miljöproblem. Därför har vi också föreslagit att 1 miljard kronor av den extra vinstskatt som var finansministerns nyårsöverraskning till industrin skall satsas som grundplåt i denna fond och att ytterligare 1 miljard av dessa extra skatteintäkter skall satsas på skydd av regnskogarna som ett svenskt bidrag till att hejda den fortsatta skövlingen, en skövling som utgör ett mycket allvarligt hot mot hela den globala miljön och som förstärker växthuseffekten. Om vi inte kan stoppa växthuseffekten, herr talman, kommer havsytan att stiga, troligen flera meter de närmaste 50 åren. Odlingsklimatet kommer att försämras i hela klimatzoner, zoner som i dag ger stora men otillräckliga skördar till jordens befolkning. Den svälter ju redan i dag, och mycket värre kommer det att bli om växthuseffekten får utvecklas. Att inte ta itu med växthuseffekten och med andra problem, t.ex. med att ozonskiktet som skyddar oss mot solens skadliga ultravioletta strålning blir allt tunnare, med den fortsatta ökenutbredningen och förgiftningen av jord, luft och vatten är osolidariskt. Att inte gemensamt ta itu med alla dessa problem, både i internationellt samarbete och genom kraftfulla åtgärder i det egna landet, är grovt osolidariskt mot kommande generationer och mot hungrande, sjuka, fattiga, förtryckta och miljöskadade grupper i andra länder. Det vore också kollektivt självmord — på framtida släkter. Vi bör, herr talman, bygga vidare på de bilaterala handelsavtalen och kombinera dem med möjlighet att få biståndsmedel för direkta affärer mellan svenska företag och de typer av företag i biståndslandet som vi särskilt vill främja, t.ex. kooperativ och andra småskaliga företag. Det är en metod som jag anser bör prövas för att uppmuntra svenska företag att i större omfattning handla direkt med företag i våra biståndsländer. Per Gahrton klargjorde i sitt tal att svensk utrikespolitik alltför mycket präglas av handelspolitiken och av regeringens ambitioner att öka den svenska exporten. Jag skulle vilja varna för att den nuvarande svenska handelspolitiken är osolidarisk såväl mot u-ländernas folk som mot kommande generationer och mot stora grupper i vårt land. Den är också kortsynt, och den gynnar inte vare sig Sveriges eller andra länders långsiktiga intressen. Den tillväxtpolitik som Sverige länge har drivit och som socialdemokraterna nu kallar den tredje vägens politik tycks ha tappat sina solidariska och fördelningspolitiska ambitioner. Nu gäller det, säger socialdemokraterna, folkpartiet, moderaterna och delvis även centern, att allt fler skall lönearbeta mer och mer, att hålla hjulen i gång och att exportera mera. Därför vill man anpassa Sverige till den västeuropeiska gemenskapen på gott och ont och till dess allt storskaligare tillväxtfilosofi. Den anpassning som fyra riksdagspartier redan sagt ja till och som ju är i full gång kommer att få stora och allvarliga följder både för dem som bor i Sverige nu och för kommande generationer, följder både för de fysiska livsförutsättningarna och för vårt sätt att leva och verka, för det demokratiska system och den s.k. blandekonomi som vi i Sverige har vant oss vid på gott och ont. Jag är rädd att denna anpassning till den västeuropeiska gemenskapens inre marknad kommer att innebära de största förändringarna i det svenska samhällsmönstret sedan Gustav Vasas tid. Det är värdefullt om de gamla nationalstaternas gränser mellan länder och folk suddas ut till förmån för ett allt bredare samarbete. Internationellt samarbete, herr talman, är bokstavligen livsviktigt, och Sverige bör öka sin medverkan, bl.a. när det gäller förtroendeskapande åtgärder för att främja fred, förståelse, avspänning och nedrustning. Det innebär att vi måste öppna gränserna ännu mer för människor, för kulturella impulser, för utbyte av kunnande och erfarenheter. Vi måste öka samarbetet med andra länder, bl.a. när det gäller miljöfrågor, hushållning med naturresurser och motsvarande teknisk, medicinsk och social utveckling samt när det gäller bistånd till utvecklingsländer och länder som hotas av ekologiskt sammanbrott. Men Sverige bör inte ge upp sin suveränitet för en överstatlighet som domineras av kommersiella och multinationella krafter och där de deltagande ländernas demokratiska inflytande över den praktiska politiken är mycket begränsat. Vi klagar ibland på Krångelsverige, och många tycks nu se fram emot den s.k. avreglering som EG-anpassningen sägs innebära. Men den avregleringen innebär ju bara att demokratiskt beslutade regler, administrativa regler i Sverige och den praxis som finns här byts mot regler som vi ofta knappt kommer att känna till och än mindre kan påverka. Vi kommer bara att känna av dem. Det blir regler som beslutas av den västeuropeiska gemenskapens byråkrati i Bryssel under kraftigt och odemokratiskt inflytande av de största och mäktigaste företagsgrupperna och deras ägare. Den västeuropeiska gemenskapen och dess planerade inre marknad innebär bland mycket annat en fortsatt ökad storskalighet. Varje region och ort skall koncentrera sig på den tillverkning man har de bästa förutsättningarna för. Det betyder masstransporter kors och tvärs av både råvaror, s.k. insatsvaror, och färdiga varor. Det betyder ökade lastbilstransporter, ökade avgasutsläpp, fortsatt nedbrytning av ozonskiktet, ökad försurning och ökad växthuseffekt. Det betyder också ensidiga arbetsuppgifter, ett uttunnat lokalt näringsliv, en ensidig lokal arbetsmarknad och ökad risk för utslagning av människor utan omplaceringsmöjligheter. Detta kan väl aldrig vara ökad välfärd? EG:s inre marknad, som Sverige skall anpassas till, kommer att leda till lägre priser för konsumenterna, säger man. Ja, i alla fall till en början. Samtidigt kommer hundratusentals västeuropeiska företag som inte klarar dessa prissänkningar att gå omkull. Det medger man i sina egna rapporter. Mångdubbelt fler människor kommer att bli arbetslösa i ett Västeuropa som redan har mycket hög arbetslöshet. Till en början, säger man. Jag vill allvarligt varna både småföretag och deras ägare och anställda i Sverige för att många kommer att slås ut även här i en alltmer storskalig och prispressad konkurrens vid en fullständig och osjälvständig svensk anpassning till EG:s inre marknad. Det kommer nämligen att bli följden. Eftersom myndigheterna knappast kan se dessa människor gå under, kommer de sociala kostnaderna att öka i Europa och i Sverige. Miljöskadorna kommer också att öka, och det kommer att bli allt dyrare att kompensera dem och att ta hand om de sjuka och de sjukdomar som en allt sämre miljö ger. Lokal omplacering till andra arbetsuppgifter blir svårt med den utarmning av det lokala småskaliga näringslivet som blir följden av ett storskaligt utnyttjande av s.k. komparativa fördelar. Så livet blir nog inte billigare för konsumenterna efter 1992, bara ohälsosammare och kortare, om EG-politiken får fortsätta att breda ut sig. Nej, herr talman, låt oss önska folken i Sverige och i Europa en mer miljövänlig och solidarisk framtid, med ökad demokrati och välfärd i ett ökat kulturellt, ekologiskt och ekonomiskt, socialt och tekniskt samarbete inom Europa och med hela världen. Våra krav på den svenska handelspolitiken är att vi skall bredda och fördjupa det nordiska samarbetet och göra Norden till en hemmamarknad med hög självförsörjning och stor självtillit. Förbättra samarbetet mellan EFTA-länderna, och förhandla fram rimliga villkor för det fortsatta samarbetet mellan EFTA-länderna och EG!

Herr talman! Den utrikespolitiska debatten har nu pågått i sju timmar och väl det. Det hade varit bra, tycker jag, om man litet mer hade belyst barnens situation ute i världen. Det är mycket få talare som har tagit upp den — det är framför allt Ingbritt Irhammar, som nyligen belyste hur svårt barnen har det. Det är inte oväsentligt att vi diskuterar barnens villkor — det är av stor betydelse för vilken värld vi får i framtiden. I år är det 30 år sedan deklarationen om barnets rättigheter antogs och 10 år sedan det var internationella barnåret. Under det internationella barnåret tog FN initiativ till en arbetsgrupp som skulle utarbeta en konvention om barnens rättigheter, bl.a. deras rätt till liv, hälsa och utveckling. Detta arbete är nu inne i sin slutfas. Det är framför allt på en punkt som det råder delade meningar, och den gäller rekryteringen av barn vid väpnade konflikter. Men medan diskussionerna om en barnkonvention pågår lider barn världen över. Vi har de senaste dagarna sett hur de sovjetiska soldaterna lämnat Afghanistan. Men det som bränt sig fast på mina näthinnor är tre afghanska barn i sjuårsåldern med gevär på axeln och sorgsen blick. Reporten sade att han inte sett de barnen vare sig skratta eller le. Det finns inget utrymme för lek i barnens tillvaro; den består mest av blodigt allvar. Om de överlever — hur kommer de att fungera som vuxna, när de socialiserats till att döda och lösa konflikter med våld? En av de mest kontroversiella artiklarna i barnkonventionen rör som sagt barn i väpnade konflikter. Den nedre gränsen för rekrytering till väpnade styrkor har satts till 15 år, medan Sverige har föreslagit 18 år. Sverige har haft svårt att få genomslag för den synpunkten. Faktum är att barn i betydligt lägre åldrar utnyttjas i krig. Det måste vi med kraft reagera mot. I Iran-Irak-kriget har barn tvingats delta. Därför har många barn också tvingats fly. Desperata föräldrar har skickat iväg sina barn till ftämmande länder på andra sidan jordklotet. En del av barnen har kommit till Sverige för att söka trygghet här. Och vad har de då mött? Knappast trygghet. Vi har låtit dem vänta och vänta på besked, om de får stanna här. Fortfarande är det många som väntat över ett år på att få det beskedet. Det är en ångestfull tillvaro. Nu när kriget anses vara över har invandrarverket i vissa fall tagit ställning för att barnen skall skickas tillbaka till Iran. Inte minst i dessa dagar kan man ifrågasätta om det är rätt att skicka tillbaka de barnen till Iran. Vad kommer att hända dem när de kommer dit? Kommer de att behandlas som krigsförbrytare därför att de flytt undan kriget? Det är en mycket osäker tillvaro. Därför tycker jag inte att man kan skicka tillbaka de barnen. Barnen på Västbanken kämpar för sina liv och sin framtid. Men Israel har stängt deras skolor, och därmed berövas de en del av sin framtid. Sverige måste aktivt agera för de palestinska ungdomarnas självklara rätt till utbildning. Å FN-organet UNWRA gör mycket värdefulla insatser för de palestinska barnen i flyktinglägren. Tack vare dessa insatser har de barnen fått möjlighet att gå i skola. Vii folkpartiet vill att Sverige ökar sitt bidrag till UNWRA med 15 miljoner utöver vad regeringen föreslår. Barnen på Västbanken liksom barn i Irland beskjuts med plastkulor. Avsikten är inte att döda, påstås det, men faktum är att många barn har dött av sådana projektiler. Sverige bör i olika sammanhang ta upp den frågan och verka för att plastkulor förbjuds. Jag har nu i mitt anförande givit några exempel på hur barn far illa. Det finns med säkerhet många fler exempel — det hörde vi inte minst när Ingbritt Irhammar berättade om de kurdiska barnen. Om vi skall få en mindre våldsam värld i framtiden är det nödvändigt att vi uppmärksammar barnens situation i samband med konflikter. Det är nog barnen som får lida mest i krigen. Många barn tappar tron på vuxenvärlden. De tror att man skall lösa konflikter med våld, genom att döda sin fiende. Vad bygger vi med detta inte in i vår framtid? I debatten om nedrustning och upprustning, om fred i världen, talas det alldeles för litet om barnen och de insatser som där bör göras. Att satsa på barnen är också en insats för framtiden. Men barnen är, precis som kvinnorna många gånger, osynliga i den diskussionen. Som situationen i dag är pågår det en upprustning på det mänskliga planet genom att barnen tvingas delta i krig. Därför måste det ske en nedrustning även på det området. Barnen måste göras synliga, och Sverige har ett stort ansvar för att det sker.

Herr talman! Den internationella avspänningen är djupare och mer långtgående än tidigare. Avspänningsprocessen har av allt att döma inte någon tillfällig karaktär. En rad länder har, vid sidan av de ingångna avtalen, bl.a. om medeldistansvapen och kemiska vapen, uttryckt vilja att ta ensidiga initiativ för att ytterligare driva på och stödja strävandena till avspänning och nedrustning i världen. En del länder har fattat beslut om detta.

Ungerns beslut nyligen att väsentligt skära ned militärutgifterna är ett annat exempel. Polen och DDR har fattat likartade beslut eller är på väg att göra det. Jag besökte för en tid sedan Turkiet; jag är mycket kritisk till åtskilligt av vad som försiggår i Turkiet, men det tänker jag inte gå in på just nu. Jag observerade under mitt besök att Turkiet, som haft en militärregering under åtskilliga år på 1980-talet, nu minskar sina militärutgifter med 8 6. Den som följer diskussionen i USA vet att en minskning av de amerikanska militärutgifterna kommer att äga rum, dels av ekonomiska skäl, dels på grund av den sammansättning som kongressen nu har. Det finns åtskilliga andra exempel som skulle kunna belysa denna tendens. Jag anser att Sverige bör följa de aktiva ländernas exempel. Vi måste våga visa samma djärvhet när det gäller att driva nedrustningsfrågorna framåt på ett konstruktivt sätt, inte bara på det internationella planet utan också för egen del. De traditionella hotbilderna mot Sverige har också kommit att förändras. Det som var en sanning på 1950-, 1960 eller 1970-talet äger inte längre giltighet. Det är angeläget att bedriva noggranna studier av dessa frågor och att följa upp utvecklingen i vår omvärld. Jag menar att det i dag inte finns skäl att reellt sett upprusta Sverige militärt. Det vore beklagligt och felaktigt, om Sverige i detta läge, i en situation där avspänning och nedrustning är det dominerande draget, skulle gå upprustningens väg. Det skulle skada den traditionellt svenska fredsoch neutralitetsprofilen. Sverige bör sålunda inte bara aktivt medverka i de internationella nedrustningssträvandena utan även ta egna unilaterala initiativ för att stödja avspänningen och fredssträvandena i Norden, i övriga Europa och i världen. Regeringen bör driva den nordiska regionala frågan mycket aktivt. Det framgår av regeringsdeklarationen att det är ett svenskt intresse att minskade rustningar och ökat förtroende i Europa också kommer att gälla det nordeuropeiska och nordatlantiska området. Men samtidigt nämns det att avspänningen i Europa ännu inte harlett till någon förändring av alliansernas militära dispositioner i vårt närområde. Men länderna söder om oss bör väl tillhöra vårt närområde, och Finland gör det förvisso också. Sverige bör kräva förhandlingar med stormakterna och de andra nordiska länderna om rustningsbegränsningar i norra Europa, om kärnvapenfri zon, om begränsning av militära övningar m.m. En annan fråga är den om kärnvapenbärande fartygsbesök i svenska hamnar. Den svenska regeringen bör förstärka sina ansträngningar att åstadkomma ett gemensamt nordiskt agerande i frågan och i övrigt ta upp den i andra internationella sammanhang, t.ex. i det s.k. sexnationsinitiativet. Jag anser att detta viktiga arbete på det internationella planet bör fortsätta och intensifieras. Men det hindrar inte att Sverige nu ytterligare skärper sin egen hållning och praxis i fråga om besked och försäkringar om att svensk lag respekteras vid örlogsbesök av kärnvapenmakter. En sådan skärpning skulle kunna markera våra avsikter och skärpa vårt agerande i internationella sammanhang. Vapenhandeln är ett inhemskt men också ett stort internationellt problem. Jag har den uppfattningen att Sverige bör skärpa restriktiviteten i fråga om vapenhandeln, för att på sikt kunna avveckla denna handel.

Sverige är, som det sägs i regeringsdeklarationen, fr.o.m. i år på nytt medlem i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. När vi diskuterar de mänskliga rättigheterna, och så har det också varit här i dag, är det huvudsakligen fråga om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det är frågor om åsiktsfrihet, om organisationsfrihet, om förbud mot tortyr och om dödsstraffet. Men det är få talare som tar upp andra viktiga aspekter när det gäller de mänskliga rättigheterna, nämligen de kulturella, sociala och ekonomiska rättigheterna, som det också finns en konvention om. Det är nu hög tid att Sverige agerar mycket mera kraftfullt när det gäller de rättigheterna. Det är väl ingen hemlighet att det finns andra länder, också i vårt närområde, som är mycket mera aktiva än Sverige när det gäller de sociala, ekonomiska och kulturella rättigheterna, och jag tänker särskilt på Norge. Jag anser att Sverige, som nu har fått plats i kommissionen, bör aktivera sig på det här området. Det har talats en hel del här om tortyr. Jag vill erinra om att riksdagen nyligen hade besök av Bernadette Devlin. På tal om hur oliktänkande bekämpas i hennes hemland Irland sade hon: ”Det går inte till de ytterligheter som det gör i t.ex. Sydafrika. Men när irländare på Nordirland häktas och förhörs förekommer det både fysisk misshandel i form av slag och psykisk misshandel. Tortyren som princip är tillåten.” Hon berättade också om att man blir dömd för, som hon sade, ”undanhållande av information”. Det är alltid lättare att framföra kritik mot förhållanden i ett land som ligger långt borta. Det är svårare, ju närmare det befinner sig vårt eget land. Det är också svårt, har det visat sig, att åstadkomma förändringar i Turkiet, som tillhör Europarådet. Den dubbelstandard som finns när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, såvitt avser Irland och Turkiet, är inte acceptabel. Det är angeläget att Sverige skärper sin hållning mot de här allvarliga avvikelserna från inte bara FN-deklarationen om mänskliga rättigheter utan också Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Till slut vill jag säga att den bästa insatsen vi i dag kan göra mot dödsstraffet är att instämma i den starka opinionsrörelse som Amnesty International har satt i gång för att förmå USA att avskaffa dödsstraffet. Skulle USA avskaffa dödsstraffet, skulle det få en väldigt stor betydelse över hela världen.

Herr talman! Först vill jag tillrättalägga en sak. Sten Andersson sade i sitt tal att Per Gahrton var isolerad i miljöpartiet. Detta är inte sant. Vi står helt och fullt bakom honom i det han har sagt i dag. Jag tyckte det var viktigt att påpeka detta i debatten. För att ett lands utrikespolitik skall kunna fungera bra, måste landet ha god handlingsfrihet. För att handlingsfriheten skall kunna vara stor, måste man ha en trovärdig säkerhetspolitik. Och en trovärdig säkerhetspolitik beror inte bara på hur mycket kulor och krut och kanoner och vingliga flygmaskiner man har till sitt förfogande utan i mycket hög grad på vilka förutsättningar landets befolkning har att överleva krig och avspärrning. För att kunna göra det måste man föra en politik, som gör det möjligt för människorna i landet att överleva sådana vidriga omständigheter. Sverige är inte ett sådant land. Därför har Sverige ingen större trovärdighet i sin säkerhetspolitik, och därför kan vi heller inte ha den handlingsfrihet i vår utrikespolitik som vi borde ha. Anledningen till denna dystra situation är det totala internationella beroende som vi har försatt oss i under de senaste 40 åren. Vi är i dag praktiskt taget helt beroende av utlandet för vår energiförsörjning och för vår matförsörjning. Grunden till detta är den politik som har förts med instämmande från huvuddelen av de politiska partierna i Sverige. På detta sätt har vi förlorat makten dels över vår vardag, dels över framtiden. Och hur skall man då kunna föra en trovärdig säkerhetspolitik? Det är en gåta. Samtidigt med den här processen har den förda politiken lett till en otrolig storskalighet i den industriella produktionen, parad med en enorm ökning av den materiella förbrukningen. Följden härav är en utomordentligt accelererande miljöförstöring. Vi kan läsa om den, och vi kan se den omkring oss. Vi kan se de döende träden, och vi kan läsa om de döende fiskehaven och mördaralgerna. Vi vet att vi har gifter i vårt grundvatten och i vårt dricksvatten. Vi vet att luften i många områden inte alls är av den kvalitet den skulle ha, och vi vet att vi har gifter i vår mat. Det är en ganska skrämmande utveckling som vi själva medvetet har ordnat i ett de materiella omständigheternas tyranni. Vi har varit så glada i att ständigt kunna öka BNP, att vi har glömt bort att den har en baksida. En av de största uppgifterna måste vara att vända denna utveckling. Vi ser samma utveckling i alla industrialiserade länder, runt om i världen och vi arbetar faktiskt ganska träget på att sprida den utvecklingen till andra länder, som länge har varit skyddade för den — jag tänker på det vi kallar för u-länder. Om vi inte gör någonting åt detta, kan man se två ganska tydliga scenarier framöver. Om det finns en gnutta solidaritet, kommer det att leda till olika former av planhushållning och ransoneringar för att ge flertalet del av den ständigt minskande produktionen från de förnybara resurser som vi med en sådan kraft och med en sådan vilja i dag förstör. Det är just de produktiva åkermarkerna, de produktiva haven och de produktiva skogarna som vi förstör, och om de inte är vitala har vi oerhört svårt att försörja oss själva, kommande generationer och de fattiga människorna i andra länder. Om det inte skulle gå med planhushållning återstår tyvärr bara ett resurskrig, där det starkas dominans blir mycket påtaglig. Det är ju klart att de starka staterna och de starka människorna kommer att sträva efter att se till att åtminstone de får vad de anser vara sin beskärda del av den krympande produktionen från de förnybara resurser som vi hela tiden förstör. Vi sitter verkligen fast i de materiella omständigheternas tyranni! På det sättet är det också stor risk för att människovärdet går förlorat. Om det blir en sådan kamp om de sista resurserna, är det klart att det är de små människorna som kommer i kläm. Det som vi kallar demokrati och den utveckling som vi har varit så stolta över är allvarligt hotade av de starka processer som nu pågår. Det är bl.a. därför som vi i miljöpartiet säger nej till EG, den Västeuropeiska s.k. ekonomiska gemenskapen — eller som man nu har börjat kalla den med ett känt uttryck från andra världskriget: ”Festung Europa”.

Den här utvecklingen kan vi i miljöpartiet över huvud taget inte ställa oss bakom. Vi anser att Europa är långt mer än Västeuropa — det är det som finns mellan Atlanten och Ural. Vi vill heller inte begränsa oss till bara en världsdel. Vi säger faktiskt ja till hela världen! Det är en viktig uppgift för oss att arbeta och verka på ett sådant sätt att åtminstone inte vi förstör mer av de förnybara resurserna. Vi måste alltså själva skaffa oss en ekonomisk strategi och en ekonomisk politik som minskar den materiella förbrukningen i vårt land, så att vi kan föregå såsom ett anständigt och hyggligt exempel på att man faktiskt kan vända denna vansinniga utveckling. Det skulle kunna vara ett utomordentligt bidrag till världsfreden genom att minska riskerna för ett resurskrig. Tyvärr verkar inte viljan vara speciellt påtaglig för en svensk politik i den riktningen. Vi kan ju läsa de närmast panegyriska skildringarna av Kjell-Olof Feldts ekonomiska triumfer. Man hyllar tillväxt, man hyllar en blind tillväxt och bryr sig ingenting om dess innehåll. Vi i miljöpartiet är inte på något sätt ensidigt emot ekonomisk tillväxt, men vi vill gärna se vad den innehåller. Det finns former av ekonomisk tillväxt som vi tycker är utomordentliga, och det är sådan tillväxt som ser till att vi minskar förslitningen av våra förnybara resurser så att både vi och våra barnbarn i framtiden kan leva drägliga liv. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi här i Sverige tar vår del av världsansvaret genom att föra en politik som leder till en mindre förslitning av natur, resurser och människor. Det är med all säkerhet den enda hållbara vägen till någonting som kan likna fred på lång sikt. De allt överskuggande problemen i vår omvärld är nämligen inte maktkampen mellan olika block eller en ekonomisk kamp mellan blocken Västeuropa, Japan och USA, utan kampen för vår överlevnad. Där tycker jag att Sverige har en utomordentligt stor uppgift. Den borde vi ta tag i!

Herr talman! I mitt anförande hann jag inte avsluta vad jag hade att säga, varför jag tar chansen att göra det nu. I Palestinafrågan har Sverige spelat en aktiv roll, något som miljöpartiet efterlyser att Sverige utrikespolitiskt skall göra även i andra länder där mänskliga rättigheter kränks och människor förtrycks. Det gäller Rumänien, där hela byar jämnas med marken och hundratusentals människor rycks upp med rötterna samt en hel kultur utplånas. Det gäller Turkiet, där tortyr är satt i system som förhörsmetod och där kurderna förtrycks samt fråntas mänskliga rättigheter och möjligheter till samma försörjning som människor i andra delar av landet. Det gäller också Tibet med folkförflyttningar, skogsskövling och förtryck av tibetaner. Låt mig ge ett konkret exempel från Nicaragua. Där togs en ordförande i UNAG, Nicaraguas LRF, Felipe Artola Mendes och hans 15-årige son Rafael Artola Laguna till fånga den 28 januari kl. 13.00 av 60 contras tillhörande FDN på Garden Chokolada i byn Tuma nära Matagalpa. Sverige borde uttala en reprimand till USA:s ambassad, då USA stöder en organisation som fängslar människor vilka deltar i ett svenskt biståndsprojekt. Vad gäller flyktingpolitiken kan vi också agera aktivt. Ett mottagande av flyktingar från ett visst land, dvs. att vi ger dem politisk asyl, är ett ställningstagande mot deras hemland. Vi anser det således befogat att rädda dem undan förföljelser där. Det är diplomati och en reprimand mot den stat det gäller för att den inte ger sina medborgare möjligheter att leva fritt i det egna landet. Låt oss aktivt ta ställning genom att ge dem som kommer hit från Chile, Turkiet, Iran, Libanon och vissa sydamerikanska och afrikanska länder för att undgå förföljelse och förtryck en fristad i vårt land. Vi skall föra en generös flyktingpolitik. Låt oss göra det utan att snegla på handelsförbindelserna. Vi kan också aktivt verka för miljöhjälp till exempelvis Polen. Det är något som också hjälper oss själva. År 1985 var den dåvarande miljöministern Ingvar Carlsson i Göteborg och tillfrågades om inte Sverige kunde stödja Polen genom ett bistånd. Men det landet ingick inte i direktiven för bistånd enligt Ingvar Carlsson. Det gör det i dag. Låt oss därför stödja Polen av solidariska skäl och av ren självbevarelsedrift. Miljöpartiet kräver att Sverige för en ekologisk-socialt orienterad utrikespolitik. Miljöpartiet kräver att Sverige skall arbeta för en strängare svensk och internationell lagstiftning beträffande miljön. Det innebär att vi skall bekämpa luftföroreningar, vattenoch jordförstöring samt verka för miljövänlig teknologi, trafik, handel och sjöfart samt försöka få till stånd ett förbud mot all vapenexport. Miljöpartiet kräver att Sverige för egen del och genom FN ökar kampen för mänskliga rättigheter i Sydafrika, Iran, Turkiet, Latinamerika m.fl. länder. Miljöpartiet kräver att Sverige för en generös flyktingpolitik. Miljöpartiet vill påverka Världsbankens deltagande i olika projekt och kräver att dess nya miljöutskott på 65 personer sköter sina åligganden. I annat fall bör Sverige ompröva sitt deltagande i Världsbanken. Miljöpartiet kräver slutligen att Sverige skall föra en progressiv och aktiv utrikespolitik när det gäller miljö och solidaritet på alla områden.

Herr talman! Jag vill ge kammaren en redovisning av några synpunkter på det aktuella läget i södra Afrika, med utgångspunkt från det officiella besök som jag avlade i Zimbabwe under förra veckan. Under detta besök hade jag och biståndsministern bl.a. överläggningar med president Mugabe och medlemmar av hans regering. De bekräftade att förbindelserna mellan våra länder är både nära och vänskapliga, med flera viktiga samarbetsområden. Ett centralt sådant område är det svenska utvecklingsbiståndet. Det har två syften — att främja Zimbabwes egen sociala och ekonomiska utveckling och att samtidigt minska det historiskt mycket starka beroendet av Sydafrika. Mitt intryck, efter besök på några av de svenska biståndsprojekten i Zimbabwe, är att detta samarbete fungerar mycket bra. Inte minst känner man en stark beundran för den ihärdiga satsning som Zimbabwe gör för att ge en god grundläggande skolutbildning åt alla sina unga och att erbjuda en fungerande hälsovård. Också de kommersiella förbindelserna mellan Sverige och Zimbabwe utvecklas nu positivt, även om handeln mellan våra länder fortfarande är begränsad. Det finns ett klart intresse från zimbabwisk sida av att svenska företag engagerar sig i landet, och diskussioner pågår om ett par projekt. Vid våra kontakter med Zimbabwes ledning var ett huvudämne naturligtvis utvecklingen i södra Afrika. Det låg både i vårt eget och i våra värdars intresse att ägna en stor del av tiden åt detta. Det gavs också goda möjligheter till det, både under mitt officiella besök och under en efterföljande konferens i Harare som bl.a. Socialistinternationalen arrangerade. Vid denna konferens deltog flera frontstatsledare — presidenterna Chissano från Mogambique, Masire från Botswana och Kaunda från Zambia — och dessutom Julius Nyerere från Tanzania liksom Oliver Tambo från ANC. Södra Afrika är en region där några mycket viktiga förändringar nu är aktuella. Efter decennier av illegal sydafrikansk ockupation skall Namibias 3 självständighetsprocess äntligen inledas den 1 april. Förhandlingarna mellan Angola, Cuba och Sydafrika om trupptillbakadraganden har bidragit till att skapa förutsättningar för en fredlig utveckling i Angola. Detta är värt allt erkännande och stöd. Vad som däremot uppenbarligen inte har förändrats är förtrycket inne i själva Sydafrika. Apartheid är den tydliga roten till det onda i södra Afrika. Apartheid fortsätter att vara ett hot mot fred och säkerhet i regionen. Och apartheid består. Nelson Mandela och en rad andra politiska fångar är fortfarande berövade sin frihet. Undantagstillståndet befäster övergreppen mot den svarta majoriteten. De fackliga organisationerna utsätts för ständiga trakasserier. Vanligt fredligt demokratiskt politiskt arbete betraktas nu t.o.m. som högförräderi och terrorism i Sydafrika. Vad som uppenbarligen inte heller har förändrats i grunden är den destabiliseringspolitik som Sydafrika för mot sina grannar, frontstaterna — direkt, eller genom ombud som terrorgängen i Renamo-gerillan. Jag besökte under en dag flyktinglägret Mazoe River Bridge Camp, bara ett par mil från gränsen till Mogambique. Där fanns över 25 000 flyktingar, i ett läger som ursprungligen var tänkt för bara en femtedel så många. De som tvingats ta sin tillflykt till detta läger kunde ge uppskakande berättelser om vad de varit med om. Dessa flyktingar var offer för terror och förstörelse. De hade utsatts för attentat och mordbränder. De kunde berätta om broar och vägar som sprängts i luften. De hade fått göra långa fotvandringar, tillsammans med sina barn, fått lämna sitt eget land för en oviss framtid i en annan stat. Men de kunde också berätta om de oerhörda övergrepp som Renamogerillan utfört — om de barn som fått ge sina unga liv, och också om de barn som tvingats se sina egna föräldrar berövas sina liv. De kunde vittna om misshandel och utdragna tänder och avklippta fingrar och avskurna bröst. Herr talman! Det står fullkomligt klart för var och en som träffar dessa människor och får ta del av deras berättelser varför man kallar Renamos folk för banditer. Det ohyggliga, urskiljningslösa våld som dessa terrorgäng ansvarar för — och det stöd som de får från Sydafrika — kan bara fördömas i de mest kraftfulla ordalag. Det är också klart att situationen i Mogambique är allvarligare än många kanske föreställt sig. President Chissano berättade om vad som hade hänt bara sedan 1980, under en tid då man t.ex. säkert hade önskat att man kunde ha byggt ut sina skolor, som i Zimbabwe. I Mogambique hade i stället 3 000 skolor förstörts. 400 lärare hade kidnappats, misshandlats eller mördats. 750 000 skolbarn hade berövats sin skolgång, till följd av kriget och terrorn. 900 sjukstugor eller motsvarande i landsbygden hade bränts ned. Det är verkligheten i dagens Mogambique. Det är en viktig uppgift att berätta mer om denna verklighet, och om dem som bär ansvaret för illdåden. Sydafrika försöker nu förbättra sitt utrikespolitiska anseende, genom att visa förhandlingsvilja gentemot sina grannar. Men viktigast av allt är att regimen vägrar att tala med ledarna för den egna befolkningsmajoriteten. Dem har man i stället satt i fängelse eller drivit i landsflykt. Så länge som apartheidsystemet består kommer Sydafrika aldrig att kunna förbättra sitt verkliga anseende. I Namibia skall självständighetsprocessen inledas den 1 april. Det är en dag som många sett fram emot, under lång tid och med stora förväntningar. Men under besöket i Zimbabwe mötte jag flera som också ville höja ett varningens finger. Kommer Sydafrika verkligen att infria sina förpliktelser och dra sig tillbaka? Och om sedan SWAPO vinner valen, kommer Sydafrika att acceptera och respektera detta? Eller finns det en risk för att man ger sig in i Namibia igen, om man menar sig ha anledning till det? Sverige kommer som bekant inte att bli representerat i FN-styrkorna i Namibia. Men vi skall naturligtvis fortsätta att ge ett helhjärtat politiskt stöd åt självständighetsprocessen. Vi har utlovat att ett framtida fritt och demokratiskt Namibia skall bli ett samarbetsland för svenskt bistånd. Men det finns flera andra viktiga insatser som vi kan göra, för att bidra till kampen mot apartheid och för fred i södra Afrika. Det första gäller sanktionerna. Allra störst verkan skulle ett beslut i FN:s säkerhetsråd om bindande sanktioner få. Men också de begränsade sanktioner som dag är i kraft börjar få effekt. Det sydafrikanska näringslivet är klart påverkat av de begränsningar i förbindelserna med Sydafrika som allt flera länder infört. Det är uppmuntrande — och manar till att verka för att många fler skall göra som vi i Norden, och helt förbjuda all handel med Sydafrika och Namibia. Det andra gäller biståndet. Vi skall fortsätta att rikta hälften av vårt bilaterala utvecklingsbistånd till södra Afrika — till befrielserörelserna, och till frontstaterna, för deras egen utveckling och för att minska deras beroende av Sydafrika. Det tredje gäller att öka trycket på Sydafrika. Det handlar om att inte förtröttas i agitationen mot det vedervärdiga apartheidsystemet, även om dess utövare försöker förbättra sitt rykte genom att visa utrikespolitisk medgörlighet. Herr talman! Några dagars besök i Zimbabwe ger självfallet inte någon fullständig bild av läget i södra Afrika. Men man får ett bättre intryck av allvaret i situationen där och av det lidande som många mäniskor utsätts för. Man får också en bild av vad svensk utrikespolitik kan betyda. Zimbabwes ledare betonade många gånger den samhörighet man känner med vårt land, tack vare det stöd som vi gett deras frihetskamp — både före självständigheten, och därefter. Det har känts hedrande att få representera Sverige i ett sådant sammanhang.

Herr talman! Först vill jag tacka statsministern för denna redogörelse. Jag hoppas det blir en god vana att statsministern lämnar en rapport här i parlamentet efter viktigare utrikes resor. Det var en fasansfull beskrivning statsministern gav. Den ger upphov till några frågor som kanske är för stora att ge uttömmande svar på, men ytterligare någon kommentar kanske vi kan få. Först vill jag ta upp detta med sanktionerna. Jag noterar med tacksamhet att statsministern tar upp det och att det är Sveriges avsikt att fortsätta driva frågan. Hurdana är i dag reaktionerna från ledarna i frontstaterna? Driver de fortfarande på denna fråga helhjärtat, till ett beslut i FN:s säkerhetsråd? Den andra frågan gäller Namibia. Vilken bedömning gör statsministern, efter besöket i södra Afrika, av förutsättningarna att verkligen arrangera fria val i Namibia? Kan FN övervaka detta, så att de val som skall arrangeras av Sydafrika verkligen blir i vår mening hemliga och fria val? Min tredje fråga gäller de tragiska händelser som har lett till anklagelserna mot Winnie Mandela. I vilken utsträckning har de skadat anti-apartheidrörelsen i Sydafrika? Det kunde vara intressant att höra statsministerns bedömning av den saken.

Herr talman! Också jag vill uttrycka min uppskattning över att vi från statsministern har fått denna redovisning inför riksdagen av hans resa. Jag tror att det var en betydelsefull resa och ett viktigt sätt att markera Sveriges stöd för frigörelseprocessen i södra Afrika. Jag konstaterar att den slutsats som statsministern framför allt har dragit av sina erfarenheter är att Sverige skall fortsätta med den politik vi för när det gäller södra Afrika. Det råder inget tvivel om att den är ganska framsynt, jämfört med insatser andra länder gör. Sverige ligger långt framme när det gäller åtgärder. Inte desto mindre skulle jag vilja fråga statsministern om det under detta besök framkom önskemål om ytterligare svenska insatser i fråga om sanktioner, bistånd osv. och om man i regeringen överväger att skärpa den svenska Sydafrikapolitiken ytterligare. Det finns ju nu en utredning som sysslar med dessa frågor. Det kunde ändå vara intressant att höra om denna resa givit några nya slutsatser i det avseendet. En annan fråga handlar om effektiviteten av de sanktioner vi vidtar mot Sydafrika. Det förekommer ju en betydande verksamhet där man genom ommärkning av produkter smugglar in varor. Förmodligen kommer produkter till Sverige på detta sätt och också, har det visat sig, till andra länder. Har dessa frågor diskuterats under statsministerns besök i Zimbabwe? Har det förekommit några diskussioner om i vilken mån svenska och andra europeiska regeringar och regeringar i Sydafrikas grannstater skulle kunna samverka för att försöka förhindra denna typ av smugglingsverksamhet som nu förekommer? En tredje fråga gäller i vilken mån det under detta besök framkom några planer från frontstaterna på att skärpa relationerna till Sydafrika. Vi är naturligtvis väl medvetna om hur sårbara frontstaterna är i sina relationer till Sydafrika. Det har dock från tid till annan diskuterats om också frontstaterna skulle ha möjligheter att vidta några nya sanktionsåtgärder. Det kunde vara intressant att få redovisat om några sådana diskussioner förekommit.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa ett par kompletterande frågor till statsministern som rör Zimbabwes situation. Såvitt jag har förstått har Renamo-gerillans verksamhet gjort att stora delar av Mogambique lamslagits. Detta för bl.a. med sig att Beirakorridoren och korridoren ner till Maputo inte fungerar, vilket i sin tur gör att Zimbabwe blir beroende av transporter via Sydafrika. Detta måste vara en frustrerande situation. Framkom det under statsministerns besök någon information om när man kan tänka sig att dessa korridorer ner till Beira och Maputo kan öppnas igen, så att man kan få transporter ut till hamnarna? Så länge man inte kan lösa den situationen kommer Zimbabwe att vara i händerna på Sydafrika. Min andra fråga gäller den interna politiken i Zimbabwe. Efter Zimbabwes självständighet utbröt någon form av inbördeskrig mellan ZAPU och ZANU, och oppositionen fick svårigheter att verka. Hur ser situationen ut i dag för oppositionspartiet med Nkomo i ledningen? Har partiet möjlighet att verka i den interna politiken som ett oppositionsparti?

Herr talman! Jag skall försöka svara mycket koncentrerat på dessa frågor. Först vill jag säga följande till Ingemar Eliasson: Mitt intryck är att ledarna i frontstaterna först och främst önskar ett beslut i sanktionsfrågan i FN:s säkerhetsråd. Själva skulle de naturligtvis utsättas för en oerhörd press det ögonblick de ensidigt skulle besluta sig för sanktioner mot Sydafrika och hamna i en nästan omöjlig situation. Därför måste det vara en samlad, total aktion, rekommenderad och beslutad av FN:s säkerhetsråd, som från deras utgångspunkt skulle vara det effektiva och rimliga medlet. Men även då förutsätter detta ett betydande stöd till frontstaterna, inte bara från de nordiska länderna, som i dag ger ett betydande stöd, utan även från andra europeiska länder. Jag tror att man mycket noggrant måste följa det som nu sker i Namibia. Som jag redovisade i mitt förra inlägg och som jag utförligt har redovisat i utrikesnämnden finns det de som hyser stark oro för att Sydafrika på olika sätt skall försöka sabotera fredsprocessen. I detta sammanhang har naturligtvis FN en viktig funktion att fylla. Men även frivilliga organisationer, som kan ta sig in i Namibia och där följa utvecklingen, skulle kanske kunna göra en insats. Det finns alltså anledning till största möjliga vaksamhet på den punkten för att valen skall bli fria, hemliga och rättvisa. Frågan om Winnie Mandela har jag mycket svårt att nu ha någon säker uppfattning om. Jag tror att det behövs fler uppgifter, innan vi eller andra kan göra en säker bedömning av vad som har hänt och på vilket sätt det eventuellt skulle kunna skada anti-apartheid-rörelsen. Pär Granstedt frågade om det behövs några ytterligare svenska insatser. Jag anser inte att det behövs några radikalt nya insatser, men vi behöver fortsätta att vinna fler länder för tanken på sanktioner, helst sådana sanktioner som FN:s säkerhetsråd har fattat beslut om. Jag måste emellertid säga att jag är positivt överraskad av de uppgifter och besked som jag har fått under den senaste tiden om de nuvarande sanktionernas effekt. De är inte så obetydliga som man kanske kan inbilla sig. Men jag tror att om vi kan få ytterligare länder som ansluter sig till nationella sanktioner i avvaktan på ett beslut i FN:s säkerhetsråd är det utomordentligt värdefullt. Effekterna av sanktionerna har varit större än jag hade vågat hoppas. Det finns naturligtvis en rad exempel på att Sydafrika försöker kringgå sanktionerna, bl.a. genom att länder som Förenta Staterna, Storbritannien och Västtyskland inte har vidtagit sanktioner, åtminstone inte några som är effektiva. Dessutom utnyttjas den situation som frontstaterna befinner sig i för att kringgå sanktionerna. Sammantaget är effekterna på Sydafrikas ekonomi emellertid inte obetydliga. Jag tror inte att vi kan begära att frontstaterna på egen hand i betydande grad skall kunna skärpa sina åtgärder mot Sydafrika. Men genom att hjälpa frontstaterna att långsiktigt bygga upp sin ekonomi och struktur i olika avseenden, kan vi göra dem starkare. Då blir de också mer motståndskraftiga mot påtryckningsåtgärder från Sydafrikas sida. Till slut vill jag till Karl-Göran Biörsmark säga att Beirakorridoren nu är öppen och fungerar ganska tillfredsställande. Det är ett resultat av internationella åtgärder. ZANU och ZAPU har fattat beslut om en partisammanslagning. Såvitt jag kan bedöma har den gått förvånansvärt smärtfritt. Vid våra överläggningar träffade jag vid flera tillfällen Nkomo som deltog. Han har både inom partiet och i sin officiella funktion som representant för regeringen en viktig roll att spela. Jag tror alltså att man på ett ganska bra sätt har kommit till rätta med den mycket inflammerade situationen. Men jag gör naturligtvis den reservationen att det när man är på ett officiellt besök under några dagar är svårt att få en fullständig insyn och ett grepp om en inrikespolitisk situation.

Herr talman! Regeringen har i dag beslutat om hur miljöfarliga batterier skall vara märkta fr.o.m. den 1 juli 1989. På ett batteri som innehåller mer än sammanlagt 0,025 viktprocent kvicksilver och kadmium skall det finnas två symboler i form av pilar som skall ha svarta kanter mot en ljus bakgrund. Varje symbol skall enligt huvudregeln uppta minst 3 96 av batteriets mantelyta. fr.o.m. den 1 juli 1990 kommer märkningsbestämmelserna enligt regeringsbeslutet att omfatta också varor med fast monterade nickel-kadmiumbatterier. Beslutet innebär en ändring av tidigare antagna bestämmelser om utformningen av batterimärkning och bygger på överläggningar med EG. Beslutet innebär däremot inte någon ändring när det gäller innehållet. I fråga om miljöfarliga batterier har regeringen också lämnat uppdrag till kommerskollegium att inom ramen för Sveriges internationella åtaganden om tekniska handelshinder notifiera ett kommande regeringsbeslut om förbud mot försäljning av de vanligaste typerna av alkaliska batterier i den mån batterierna innehåller mer än sammanlagt 0,025 viktprocent kadmium och kvicksilver. Avsikten är att förbudet skall träda i kraft den 1 januari 1990.

Prot. 1988/89:72 Herr talman! Jag har givetvis inte någon invändning mot förslaget till 23 februari 1989 märkning av miljöfarliga batterier. Riksdagen har ju många gånger efterlyst system för batterier. Beslutet om märkning tillgodoser ju inte detta. 1EAEE « IK märk: Möjligen kan man säga att förslaget till förbud mot vissa typer av batterier ör ev miljöfarliga atterier skulle kunna ersätta ett pantsystem. Men det framgår inte av miljöministerns inlägg hur många batterityper som kommer att täckas av detta förbud. Jag tycker därför att det är befogat att ställa följande fråga: När kan vi se fram emot ett förslag till pantsystem då det gäller miljöfarliga batterier, och när får vi ett förslag till pantsystem när det gäller bilbatterier, som, såvitt jag förstår, inte omfattas av beslutet i dag?
Herr talman! Det besked som vi i dag har fått från miljöoch energiministern om ett nytt märkningssystem som överensstämmer med andra länders är mycket bra. Men i likhet med föregående talare efterlyser jag åtgärder med anledning av det beslut som vi har fattat här i riksdagen om ett pantsystem för batterier. Det vore mycket bra om Birgitta Dahl kunde tala om för oss hur långt man har kommit i detta arbete, eftersom det är ganska väsentligt för att minska antalet batterier som hamnar ute i naturen och i soporna. De bidrar nämligen till en stor del av kvicksilveroch kadmiumutsläppen i vår luft. Det är mycket angeläget att ett så heltäckande system som möjligt för omhändertagande av begagnade batterier införs.

Herr talman! Jag vill för det första upplysa kammaren om att det resultat som regeringen och Sverige har uppnått är att hela EG nu har gått med på ett förslag om märkning av miljöfarliga batterier. Det är ett utomordentligt bra exempel på hur vi i Sverige i samarbete med andra länder kan utnyttja harmoniseringen för att driva på i miljöfrågan. För det andra vill jag upplysa kammaren om att det förbud som vi nu har fattat beslut om omfattar 90 26 av de miljöfarliga batterierna, dvs. nästan alla. De som inte innefattas av detta förbud är den minsta storleken av stavbatterier, knappceller, industribatterier och nickel-kadmiumbatterier, men de svarar alltså för endast 10 96. När det gäller bilbatterier har regeringen nyligen beslutat om en försöksverksamhet med förstärkt stöd till kommuner som bidrar till att samla in dessa. Slutligen vill jag säga att regeringen har för avsikt att under detta år, sannolikt till hösten, återkomma till avfallshanteringsfrågorna. Vi har alltså gått på en betydligt hårdare linje än pant. Vi förbjuder 90 2 av de miljöfarliga batterierna.
Herr talman! En naturlig följdfråga, när Birgitta Dahl säger 90 96, blir förstås: 90 26 av vad? Det framgick inte om det är 90 96 av de miljöfarliga utsläppen som man kommer åt eller om det är 90 970 av antalet sålda 1 batterier. Det betyder en del för bedömningen av innehållet i beslutet.
Herr talman! Det är 90 96 av de alkaliska batterier som har en sammanlagd halt av mer än 0,025 26 kadmium och kvicksilver. Därmed kommer vi omedelbart åt en mycket stor del av det stora miljöproblem som de kvicksilveroch kadmiumhaltiga batterierna innebär.
Herr talman! Det var alltså 90 26 av antalet försålda batterier och inte 90 96 av de totala utsläppen. Hur mycket av de totala utsläppen vi kommer åt är alltså oklart.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om regeringen är beredd att tillskjuta ytterligare medel alternativt vidta andra åtgärder för att stödja regionalpolitiska satsningar i utsatta kommuner och orter i syfte att utnyttja de positiva möjligheter till utveckling som den rådande konjunkturen Prot. 1988/89:72 innebär. 23 februari 1989 Jag besvarade i tisdags här i kammaren en interpellation av Olle Östrand om jag är beredd att lägga förslag om ytterligare regionalpolitiska medel. Jag svarade då ja, och svaret på Börje Hörnlunds likartade fråga är givetvis också ja!

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Riksdagen uttalade som sin mening i december mycket bestämt, med en centermotion som underlag, att regeringen skulle återkomma till riksdagen i dessa viktiga frågor. Jag noterar att arbetsmarknadsministern har respekt för det. Enligt vår mening behöver länsanslagen ökas med minst 200 milj.kr. och SIND erhålla minst 100 miljoner. Högkonjunkturen har äntligen nått stora delar av Norrland och andra utsatta län. Jag anser att det i det här läget skall vara en rättighet för företagen att få den lilla uppmuntran som regionalpolitiskt stöd innebär. Det är just nu känslan finns där uppe, och det gäller att utnyttja högkonjunkturen till fullo. Det rör sig om relativt små belopp, men de gör stor nytta. Om arbetsmarknadsministern har svårt med finansministern när det gäller att få fram de erforderliga beloppen, kan jag ge ett litet tips. Påminn honom om att erbjudandet när det gäller de fyra stora aktieemissionerna från fyra statliga företag i stor utsträckning riktades till redan förmögna och välmående institutioner. Enbart den kursuppgången har inneburit att staten har överlämnat en och en halv miljard kronor. Med tanke på att det rör sig om så stora belopp är det som behövs till det utsatta företagen relativt litet; de andra företagen har ju inte varit hotade. Därför hoppas jag att det här kan bli en rättighet framöver. Det behövs verkligen, för det har inte varit så bra under många år, och nu gäller det att passa på.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikeshandelsministern för svaret. Det är intressant att notera hur man följer upp av riksdagen fattade beslut. År 1981 var sälfrågan uppe till behandling i riksdagen. Då satt en borgerlig regering, och då fanns det i jordbruksutskottets betänkande en reservation från s-gruppen. Jag skall be att få citera ur den reservationen: ”Vad utskottet nyss anfört om jakten på nyfödda sälar innebär bl.a. att utskottet anser att svenska myndigheter bör medverka till en internationell opinionsbildning mot denna jakt. Om ett sådant agerande inte följs upp med åtgärder på det nationella planet finns det risk för att strävandena att humanisera jakten framstår som mindre trovärdiga. Att införa någon typ av handelshinder av det slag motionärerna åsyftar skulle däremot ge ökat eftertryck åt utskottets kritiska uttalanden rörande formerna för säljakten. Som framgår av den föregående redogörelsen finns visserligen en frivillig överenskommelse mellan pälsbranschen och världsnaturfonden om att från saluförande undanta bl.a. pälsvaror från ungar av grönlandssäl och klappmyts. Denna överenskommelse, som ej omfattar pälshandeln i sin helhet och som kan sägas upp av endera parten utgör enligt utskottets mening inte tillräcklig anledning att avstå från en sådan mera verkningsfull åtgärd som ett juridiskt bindande importförbud. I överensstämmelse med utskottets tidigare redovisade ställningstaganden bör ett sådant förbud i första hand omfatta skinn från nyfödda sälar av typ whitecoat och blueback. — — — Det bör ankomma på regeringen att vidta erforderliga åtgärder för att få till stånd ett importförbud i enlighet med de av utskottet angivna riktlinjerna.” Detta bifölls av riksdagen. Men när man nu ser på siffrorna, visar det sig att 1987 års siffror var högre — efter det att regeringen talat om att man inte tänkt införa importförbud.

Herr talman! Leif Marklund har frågat mig om jag är beredd att medverka till sådana åtgärder som gör att de tunga timmertransporterna från Norrlands inland till kusten även i fortsättningen kan ske via järnväg. Det trafikpolitiska beslutet förra våren innebär att regeringen och riksdagen har i uppgift att ange de allmänna förutsättningarna för trafiksektorn så att en från samhällsekonomisk utgångspunkt riktig utveckling främjas. Statsmakterna skall alltså inte styra hur enskilda transporter bör gå. SJ har med 1988 års trafikpolitiska beslut getts möjligheter att utveckla järnvägstrafiken där förutsättningar finns. Vi befinner oss nu i en genomförandefas då riksdagens fastlagda mål successivt förverkligas. Utvecklingen inom transportsektorn följs nu också upp intensivt och kontinuerligt för att vi skall kunna uppnå bl.a. målet om en god miljö och hushållning med våra naturresurser. Ett viktigt mål för trafikpolitiken är vidare att främja regional balans. Som ett led i denna strävan har regeringen i dag uppdragit åt banverket att se över avgifterna för spårutnyttjandet så att transportsystemet bättre kan bidra till en balanserad utveckling i landets olika delar. Regeringen har vidare tidigare uppdragit åt trafikverken, transportrådet och naturvårdsverket att gemensamt ta fram en långsiktig samlad investeringsplanering.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är glädjande att få ett svar som innebär att det i stort sett blir en utjämning av de banavgifter som har ansetts vara ett av hindren för godstransporter även på länsjärnvägarna. Men när det gäller den bandel som åsyftas i frågan kan man säga att det näst sista tåget redan gått. Ungefär 75 26 av godstransporterna har dragits undan genom att SJ helt enkelt har ”prisat ut sig” i fråga om frakterna. Detta är ett ganska stort bekymmer. Enligt mitt förmenande är det förödande då SJ driver denna prispolitik. Under en tid då transportrådet, naturvårdsverket och trafikverken har fått i uppdrag av regeringen att ta fram långsiktiga investeringsplaner, prisar SJ ut sig när det gäller de här spåren. Vi måste nu se till att lindra de verkningar som detta innebär. Man skall vara medveten om att 40 arbetstillfällen i en kommun som Arvidsjaur motsvarar en Kockumskris i Malmö avseende 12 000 arbetstillfällen — sett i förhållande till invånarantalet. Här måste det till regionalpolitiska insatser. Man måste gå in med offertstöd för att driva järnvägen under någon övergångstid i syfte att lindra verkningarna. Jag hoppas att regeringen ser det här problemet med samma ögon som de kommuner i Norrland som nu berörs. Och jag utgår från att jag får någon form av utfästelse om att man kommer att följa frågan.